Fru talman! Jag har en fråga till Nils-Göran Holmqvist: På vilket sätt bidrar importen av smutsig kol och oljebaserad energi till Sverige? Nils-Göran Holmqvist talade här om målet för svensk energiförsörjning, om svensk energiförsörjning med låg negativ inverkan på hälsa, miljö och klimat samt om att underlätta omställningen till ett ekologiskt uthålligt samhälle.

Fru talman! Det frågades om uppfyllelsen och målsättningen här. Även om Sverige inte importerar något från övriga länder kommer det att produceras brunkolsel både i Tyskland och i Danmark. Vi får del av de utsläppen även här i Sverige, så det har ingenting att göra med vårt ställningstagande när det gäller att använda Vattenfall i vårt omställningsarbete. Vi måste ju se till att våra förnybara källor som vi satsar på blir konkurrenskraftiga. På det viset kan vår import av brunkol från Tyskland och av kolet från våra kraftverk i Danmark bli mindre. Självklart jobbar vi på det. Vi ser också till att danskarna inför restriktioner för användningen av kol i sina kraftverk.
Fru talman! Om vi inte gör det kan någon annan göra det. Därmed kan vi lika gärna själva göra det - ja, om inte annat så är det är en intressant tankegång. Den här kol och oljeenergiproduktionen genererar dock utsläpp. Dessa bokförs inte i Sverige eftersom de produceras i Danmark. För importerad el bokförs alltså inga utsläpp. De bokförs inte heller i Danmark eftersom danskarna exporterar elen till Sverige. Detta är intressant - en sorts utsläppens svarta hål som regeringen bidrar till. Det tycks alltså finnas en sorts utsläppens Bermudatriangel mellan Jag skulle vilja ha en kommentar från Nils-Göran Holmqvist om huruvida ni har diskuterat just detta i majoriteten och om ni tycker att det är ett problem. Jag tycker att detta är ett problem. Enligt min mening stänger man svenska säkra och miljömässigt goda kärnkraftverk för att i stället importera den här smutsiga energin. I det avseendet behöver man inte redovisa några utsläpp - hokus pokus, så var det ordnat. Detta är en intressant fråga där jag skulle vilja ha en kommentar. Byn Horno lämnade Nils-Göran Holmqvist utan mycket till kommentar. Anser Nils-Göran Holmqvist, och därmed majoriteten, att det är rätt att tvångsförflytta en hel by, inklusive att gräva upp gravar, ta med de döda osv.? Även om man inte bryter mot tysk lag undrar jag om det inte finns någonting annat som majoriteten känner att man, dvs. regeringen, bryter mot i det här fallet.
Fru talman! Då det gäller att använda kol i systemet så är det Kyotoprotokollet som avgör. Vi har sagt att vi ska använda Kyotoprotokollet och att vi ska se till att implementera det i svensk lagstiftning. Det är likadant i Tyskland och i Danmark. När det gäller andra energislag så säger vi att vi vill använda mer naturgas än kol och olja i vårt system. Det har vi sagt i detta betänkande, och vi har sagt det i tidigare betänkanden. Det är det som vi nu jobbar med - att vi ska kunna använda mer naturgas i och med vårt ställningstagande. Jag tycker att Eva Flyborg borde kunna tänka till lite grann vad gäller samhället Horno i Tyskland. Det hade blivit så här oavsett vem som äger företaget. Hade det varit ett privat Vattenfall så hade företaget köpt detta och använt det för att producera el till Tyskland i första hand. Och det är samma sak här. Vattenfall har gått in och köpt andelar i kraftverket VEAG och HEW och har i och med det köpet fått brunkolsbrytningen. Brunkolsbrytning har ju gjorts i detta område under minst 30 år. Det tycker jag att även Eva Flyborg ska ha med sig när hon debatterar denna fråga. I hanteringen av denna typ av frågor är det Vattenfalls styrelse som har det yttersta ansvaret. Den ska ta hänsyn till om det är ekonomiskt försvarbart att gå in i en sådan här investering. Det gör vi inte i Sveriges riksdag.
Fru talman! Jag vill ställa två frågor. Den första är: Vad gör Nils-Göran Holmqvist och Socialdemokraterna för att undanröja de kontraproduktiva skatteregler som jag talade om i mitt anförande, dvs. de skatteregler som faktiskt motverkar energibesparing i hushållen - främst i villorna? Min andra fråga handlar om en minimiavgift på koldioxid i Europa. Jag skulle vilja höra vad Nils Göran Holmqvist tror ligger bakom statsministerns envishet när han inte alls vill ta tag i denna fråga och driva den. Det är ju en fråga som skulle få mycket goda effekter om man kunde införa en minimiavgift på koldioxid i hela Europa. Det skulle bli bättre för miljön totalt sett och det skulle samtidigt stärka våra svenska företags konkurrenskraft. Vad krävs för att statsministern ska ändra uppfattning på den här punkten, så att Sverige kan agera drivande i denna viktiga miljöfråga?
Fru talman! Skatteregler och skatter över huvud taget är ingenting som vi bereder i detta utskott och i samband med att vi behandlar detta betänkande. Jag tror att också Inger Strömbom vet att det finns en skattegrupp som håller på att titta över skatteregler över huvud taget, och där finns också energiskatterna med. Det kan gälla en skatt på kraftvärme och på andra energislag som vi av erfarenhet vet - detta blir vi också uppvaktade om i utskottet - att man vill se över. Från den socialdemokratiska majoriteten säger vi också att vi vill att man ska titta över detta, och det håller man ju också på med. Vi får säkert återkomma under våren, då denna översyn är färdig. När det gäller Göran Persson och hans ställningstaganden kring koldioxidminiavgift i EU så kan jag inte kommentera varför han inte vill driva detta. Jag är inte mannen att svara på denna frågeställning, utan det får Inger Strömbom i stället fråga Göran Persson om då han kommer hit till riksdagen i en allmän frågestund.
Fru talman! När Göran Persson blev statsminister visade han tydliga tecken på att miljöfrågorna skulle prioriteras. Men sedan blev det tyvärr rätt tyst på den punkten. Vi får väl hoppas på att det hela är långsiktigt och att det kan bli droppen som urholkar stenen i denna fråga. Jag vill komma tillbaka till en sak som Nils-Göran Holmqvist pratade om i slutet av sitt anförande, nämligen naturgas. Jag vill ta upp naturgasen och miljön. Är verkligen naturgas en lösning också på miljöproblemen när det gäller energin? Det är många som säger att det finns en risk med detta i och med att när man väl har byggt naturgasledningarna så är gasen så billig att den kommer att konkurrera ut andra energislag. Det gäller framför allt om regeringen fortsätter sitt samarbete med de nuvarande stödpartierna, som ju gärna vill lägga ytterligare avgifter på olika energislag och på energin totalt. Mycket av den andra energin kommer således att bli dyr, medan naturgasen sannolikt blir billig. Vad innebär det för miljön? Är detta en lösning för framtiden och för kommande generationer?
Fru talman! I den socialdemokratiska regeringens miljömål ligger självfallet det som Göran Persson sade i sin första regeringsförklaring självfallet fast. Vi håller på med att förverkliga vårt energimål, där miljömålet också gäller. Det finns alltså fortfarande med i det som vi jobbar med. Vi har sagt att naturgasen är ett komplement till de nuvarande energikällorna. Vi menar alltså att det måste vara bättre att vi fasar ut oljekraftvärmeverk och i stället använder naturgasen. Det har vi sagt vid ett antal tillfällen förut. Jag hälsar med tillfredsställelse att även Inger Strömbom och hennes partikamrater numera också har sällat sig till den grupp som tycker att naturgas är ett bättre alternativ än olja i vårt värmesystem och energisystem. Det tycker jag är tillfredsställande.
Fru talman! Först vill jag tacka för Nils-Göran Jag ställde två frågor i mitt inlägg. Den första var: Hur vill Socialdemokraterna möjliggöra en ökad produktion av el i Sverige? Bakgrunden är att den politik som man bedriver handlar om att dels avveckla Barsebäck - mellan sex och sju terawattimmar el - dels införa och höja kärnkraftsskatten, som leder till minskad kärnkraftsproduktion i Sverige. Det handlar också om att höja koldioxidskatten, vilket gör att mycket av produktionen flyttar utomlands eftersom det blir mer lönsamt att importera skitig dansk kolkraft än att producera i rena svenska anläggningar. Hur ser alltså Socialdemokraternas strategi ut för att möjliggöra ökad produktion i Sverige? Den andra frågan var: Hur ser Socialdemokraternas strategi för Vattenfall ut? Bakgrunden är Vattenfalls mycket snabba och stora expansion i Kontinentaleuropa där man har investerat mycket stora belopp. Detta kommer att kräva kapitaltillskott för bolaget och kompetenstillskott till den som ska utöva ägandet. Jag vill fråga: Hur tänker Socialdemokraterna agera här? För moderat del ser jag privatisering som den enda tänkbara lösningen för att därmed möjliggöra kapitaltillskott och kompetenstillskott. Men vilken lösning anvisar Nils-Göran Holmqvist och Socialdemokraterna?
Fru talman! Jag tycker att jag redovisade detta med skatten i mitt anförande. Jag har även redovisat det vid andra tillfällen nu under debatten. Det finns en skatteutredning som håller på att titta på skatter över huvud taget när det gäller energiområdet. Jag tänker därför inte kommentera det mer. I det här betänkandet, i tidigare betänkanden och även i betänkanden om statliga företag har vi sagt att Vattenfall är ett strategiskt företag som vi satsar på. Vi har sagt att det ska vara ett statligt ägande. Om vi vid något tillfälle behöver tillföra ägartillskott så får vi då pröva detta i vederbörlig ordning. Men för närvarande finns det inga sådana planer från företaget. Man har inte framfört till riksdagen eller regeringen att det behövs ett tillskott av kapital. Det är värdefullt att Vattenfall är en spelare på energimarknaden i Europa. Det är viktigt att staten och Vattenfall är en av de stora aktörerna. Därför kommer vi att låta staten äga Vattenfall framöver. Men jag vet ju att skulle moderaterna komma till regeringsmakten kommer Vattenfall vara ett av de första företagen som skulle säljas ut. Jag hoppas verkligen att det inte kommer att hända, i alla fall inte under de närmaste åren framöver.
Fru talman! Det är alldeles uppenbart att energipolitiken har flyttats ifrån Näringsdepartementet och i stället hamnat på Finansdepartementet. Som svar på våra frågor hänvisas till skatteöverläggningarna. Det är tydligt att energipolitiken numera ingår i skattepolitiken. Skatterna leder till en minskad produktion i Sverige. I stället ökar importen av framför allt smutsig dansk och tysk kolkraft. Holmqvist för att det kan bli aktuellt med ett ägartillskott. Det förvånar mig inte med tanke på den mycket snabba och stora expansion som Vattenfall nu genomgår. Jag tycker att det är bra med ett stort och starkt Vattenfall, men det vore också bra om Vattenfall fick en kompetent ägare som kan tillföra både kapital och kunskap om hur man ska agera beträffande Berlins, Warszawas och Hamburgs energiförsörjning. Det tror jag att den svenska regeringen varken kan särskilt mycket om eller ska ägna sig särskilt mycket åt. Jag vill återigen fråga: Hur ser strategin ut för att man ska klara kapitalproblemet och kompetensproblemet? Man kommer inte att kunna hantera det som verkligheten ser ut i dag för bolaget.
Fru talman! När det gäller skattepolitiken har jag ett antal gånger framfört att vi socialdemokrater tillsammans med våra samarbetspartier har tillsatt en skattegrupp som ska titta på detta med skatter. Jag kan inte lämna närmare besked om hur det kommer att bli på det här området. En gång för alla, Ola Karlsson, jag har vid det här tillfället och vid andra tillfällen svarat på frågan. Kan inte Ola Karlsson någon gång ta med sig att han har fått ett svar? Vattenfall innebär ett strategiskt ställningstagande för oss socialdemokrater. Om det behövs ett kapitaltillskott ska vi självfallet pröva detta i vederbörlig ordning. Jag anser att man på Vattenfall har en hög kompetens. Saknar man kompetens på något område är det inte vi här i Sveriges riksdag som ska tala om vilken kompetens man ska ha, utan det är ledningen som måste se till att införskaffa den kompetensen via rekrytering av lämpliga personer.

Fru talman! Flera tidigare talare har tagit upp vår gemensamma fempartimotion N332. De har talat om själva grunden till vårt förslag. Regeringen bör genom ägardirektiv ålägga Vattenfall att leva upp till sina egna miljöetiska krav och därmed skydda den kulturminnesmärkta byn Horno och förhindra en tvångsförflyttning av dess invånare. Det kan anses vara ett ganska rimligt krav. Nils-Göran Holmqvist ens ta upp frågan i sitt anförande. Det tycker jag är anmärkningsvärt nonchalant. Dessutom har Vänstern, Socialdemokraterna och Moderaterna i utskottet tillsammans röstat emot fempartimotionen. Mediebilden blev väldigt oklar tack vare det agerandet. Jag beklagar det agerandet. Vad vill Vänstern egentligen? Å ena sidan snyftar man, å andra sidan röstar man emot. När det gäller Teracom antar jag att Vänstern kommer att gå med på förslagen i den framlagda propositionen om att strama upp det statliga bolagets verksamhet till att gälla mer broadcasting. Men när det gäller Vattenfall ska riksdagen inte sätta sig i Vattenfalls rum, säger Lennart Värmby. Jag tycker att det här är märkligt. Inför Vänsterpartiets kongress finns det ett förslag om att alla stora företag ska förstatligas. Jag säger bara bevare mig väl för en sådan utveckling med tanke på hur Vattenfall agerar i dag. Vi från Miljöpartiet menar att om vi ska ha statliga företag ska det finnas en speciell mening med det. Precis som statssekreterare Claes Ånstrand tycker vi att statliga företag ska ha hög svansföring. De ska vara särskilt påpassade och maximering av vinsten ska ligga inom statlig policy när det gäller miljö, moral och etiskt ansvar. Precis som Ola Karlsson menar vi i Miljöpartiet att Vattenfalls omställningsarbete rimmar illa med accelererat brunkolsägande. Fru talman! Näringsutskottet drar slutsatsen i sitt betänkande att det är upp till Vattenfalls ledning och styrelse att fatta beslut om den operativa verksamheten. Vi delar den uppfattningen, men vi ställer oss frågande till på vilken kunskapsgrund som ledningen och styrelsen har fattat sitt beslut. Samhället kan och bör gå in när missgrepp sker. För att själv bilda mig en bred uppfattning och undersöka alternativ har jag besökt Horno, talat med dess invånare, politiska företrädare, borgmästare och präst. Jag har träffat representanter för facket och varit i byar som tömts på folk, och jag har besökt ett nybyggt samhälle dit Hornos invånare ska flytta. Jag kan också konstatera att näringsutskottet är mer välinformerat än vad Vattenfalls ledning är. Detta ställningstagande baserar jag på ett samtal med verkställande direktör Lars G Josefsson som direktsändes i Riksradion. Där sade han bl.a.: "Det finns inga sorber i byn Horno, det är bara vad aktivister säger." Hur kan han säga så? Utskottet konstaterar att minoritetsgruppen uppgår till ca 60 000 personer, och att majoriteten av invånarna i byn Horno är sorber. Det här stämmer också med min uppfattning. Över hälften av dem som jag träffade var sorber, och på byns kyrkogård fanns det bara sorbiska namn. Jag har foton med mig, så att ni kan själva få se. Vattenfalls verkställande direktör säger också att dagbrottet inte kan gå förbi Horno, att det inte finns någon alternativ och att om det hade funnits det hade dessa tagits till vara. Det är helt fel. När jag träffade representanter för Laubags fackförening sade de att det visst finns möjligheter att gå förbi Horno, det är bara ett tekniskt problem. Naturligtvis skulle det innebära en merkostnad. Enligt Laubag skulle det kosta 5 miljarder kronor och enligt hornobornas egna beräkningar skulle det kosta 1 miljard kronor. Här måste konstateras att ingen oberoende kostnadsanalys är gjord. Vattenfall borde se till att det görs en sådan. Dessutom sparas kostnader för flytt av de 330 byborna, kyrkan och dess gravplatser. Inga arbetstillfällen hotas. Tvärtom lär det vara mer arbetsintensivt att gå runt byn. Verkställande direktören Josefsson säger också att byborna kommer att bli lyckliga efter flytten. Vilket extremt cyniskt och okunnigt uttalande! Hur kan de, efter 25 års kamp, bli lyckliga när de förlorar och tvångsförflyttas till en förort? Hur ska deras kära trädgårdar och hantverkslokaler kunna byggas upp igen? Det var flera saker som kom fram i samtalet som stärkte mig i min uppfattning att Vattenfalls ledning och dess styrelse endast har lyssnat på en part och skaffat sig kunskap därifrån, nämligen från Laubag. Det anser jag vara så alarmerande att ett brev har skickats ut till samtliga styrelseledamöter om dessa brister. Brevet behandlades med största allvar på torsdagens sammanträde, och dess ordförande Dag Klackenberg fick i uppdrag att kontakta mig. Vi får se hur denna fråga kommer att hanteras vidare. Jag är mycket glad över att styrelsen nu verkar ha tagit frågan på stort allvar och ser framemot ett samtal. Men det är vi - staten - som är ägare till företaget till hundra procent. Jag tycker att vi som ägare ska förtydliga ägarvillkoren, så att företaget åtminstone lever upp till sina egna högt uppsatta mål. Vattenfall säger sig vara ett företag som värnar naturen, sätter människors hälsa och säkerhet i centrum och agerar med respekt för kultur, seder och värderingar i de länder man verkar i. Det är helt uppenbart att policyn inte följs, och då är det vi - ägaren - som bör agera. Med det yrkar jag bifall till reservation 9 under punkt 6.
Fru talman! Jag begärde replik eftersom Ewa Larsson nämnde mig vid namn. Jag ska inte upprepa vad jag sade i mitt anförande. Man kan säga att jag i efterskott formulerade ett särskilt yttrande från vgruppen i näringsutskottet. Jag har ändå några kommentarer. Ewa Larsson kan vara lugn. Såvitt jag vet finns det inget förslag till v-kongressen om att förstatliga alla företag, vilket hon sade. Vad gäller det som sades om Vattenfalls agerande måste vi först undersöka om vi har samma verklighetsbild. När Vattenfall köper in sig i Tyskland och Polen ökar inte andelen brunkol i energisystemet i norra Europa. Man köper befintlig verksamhet. Omvänt har Sydkraft, som har köpt upp vattenkraft i norra Sverige, i sina årsberättelser angivit att de har ökat andelen förnybar energi. Ja, i koncernen Sydkraft har man ökat andelen förnybar energi, men inte i energisystemet Sverige. Energisituationen blir inte värre därför att Vattenfall köper in sig i Polen och Tyskland. Man kan inte bortse från det formella regelverket. Det är regeringen som utövar ägandet och utser bolagsstämma, som kan avsätta den styrelse som enligt Ewa Larsson är synnerligen oinformerad och okunnig. Jag har tidigare här i dag klart angivit att vi från Vänsterpartiet har agerat under många år. Vi utövar också påtryckningar, förhandlar, uttrycker önskemål och ställer krav i det samarbete vi har för att ägarpolicyn ska bli bättre. Det gäller inte bara dessa frågor utan samtliga statliga företag.
Fru talman! Jag tog inte upp den konkreta miljöförstöringen, men jag gör gärna det. Apropå Koyotoprotokollet vill jag säga att Vattenfalls köp innebär att 50 miljoner ton koldioxid släpps ut varje år i Vattenfalls namn. Men det var inte det vi pratade om. Det var ägardirektiven och vad man kan göra och kräva för att förtydliga dem. Jag tycker att det är fel av Vänsterpartiet att inte följa upp förslagen i den motion man själv har skrivit under. Man hänvisar till att man ville förtydliga ägardirektiven i finansutskottet, men att ingen röstade för förslaget då. Men när det finns människor som röstar med er, och eftersom ni själva har skrivit under en motion, tycker jag att ni ska fullfölja. Mediebilden av vad Vänsterpartiet egentligen vill är helt obegriplig. Vill man snyfta eller stå för några konstiga principer som vi inte delar? Det finns möjligheter för svenskar att själva välja varifrån de vill köpa sin el. Det finns de som framställer el på ett miljömässigt vettigare sätt. Man kan t.o.m. själv bli delägare i kooperativ. Det finns möjligheter för oss svenskar att agera i denna fråga. Jag skulle önska att riksdagen inte frånsade sig sin makt. Jag skulle önska att Vänsterpartiet insåg att man har möjlighet att utöva makt i plenum här i riksdagen och inte slog ifrån sig. Men man kan också som enskild individ välja varifrån man vill köpa sin el.
Fru talman! Jag upplever att Ewa Larsson har ett mycket starkt engagemang, precis som många andra, i denna fråga. Men jag vidhåller att det formella regelverket innebär att riksdagen inte kan sätta sig i Vattenfalls styrelserum och överta styrelsens rätt att agera. Däremot är vi uppenbarligen överens om principerna, nämligen att det ska finnas ägardirektiv och att de ska vara tydliga och klara. Det faktum att Vattenfall äger brunkolen i Tyskland gör inte att brunkolsbrytningen ökar, såvida man inte startar nya brytningar och ökar produktionen. Det är så jag har uppfattat kritiken från er som har agerat i denna fråga. Det är felaktigt att påstå att Vattenfall skulle försämra energisituationen på något sätt. Jag tycker att det är viktigt att vi har ett statligt ägt svenskt företag som agerar på denna konkurrensutsatta marknad. Man har uppenbarligen inte levt upp till sina egna mål i denna fråga. Men vi som ägare kan se till att man gör det i fortsättningen. Jag ser ändå opinionsarbetet som ett bra bidrag till att öka trycket på det området. Återigen vill jag säga att det inte är denna församlings sak att gå in i statliga verk eller bolag och överpröva de beslut som har fattats. Man kan dra lärdom av dem och använda dem som pedagogiska exempel för att åstadkomma ett bättre resultat i framtiden.
Fru talman! Jag tycker att det är tragiskt att man vill agera via opinionen och inte i kammaren, där Vänsterpartiet är ett parti. Det finns en fempartimotion som Vänstern själv har skrivit under. När man gjorde det var motionen tydligen helt rimlig. Sedan blev den helt orimlig. De fyra partier som står kvar är tydligen också helt orimliga. Det vi säger i motionen - att riksdagen ska besluta att regeringen genom ägardirektiv ska ålägga Vattenfall att leva upp till sina egna miljöetiska krav - är högst rimligt, och vi kan fatta beslut om det här i riksdagen. Jag vill återigen påminna Vänsterpartiet om att man - det förmodar jag - kommer att förtydliga ägardirektiven när det gäller Teracom. Det kommer att ske i början på nästa år. Där är det tydligen inga problem att gå in och förtydliga ägardirektiven, men när det gäller Vattenfalls agerande är det problem. Jag tycker att det är tragiskt. Det var många ord om upplevelser i Lennart Värmbys repliker. Jag skulle önska att det var mindre upplevelser från Vänsterns och Socialdemokraternas sida och mer konkret handling. Om vi ska ha statliga företag ska de bannemej ha hög svansföring och hålla sig till de regler som är fastställda.

Fru talman! Mediebilden blir oklar, säger Ewa Larsson. Jag har under dessa veckor förstått att medierna är viktiga för Ewa Larsson. Det är de inte för mig. Jag pratar mer om sakfrågorna. Jag har försökt att förklara för Ewa Larsson hur Vänsterpartiet har ställt sig, men hon har inte velat lyssna. Jag gör ett försök till. Först vill jag uttala min förståelse för mina partikolleger i näringsutskottet, som av formella skäl röstade för utskottets förslag i betänkandet när det gäller Jag har också förståelse för de partikamrater som i dagens omröstning kommer att lägga ned sina röster. De menar att det finns brister både i utskottets betänkande och i reservationen från kd, mp, c och fp. Viktigare för mig och en del av mina partikamrater är emellertid engagemanget för de gamla människorna i byn Horno. Det gäller också övergreppen mot den sorbiska minoritetsbefolkningen och dess kultur. Viktig är också insikten om att en fortsatt storskalig bunkolsbrytning i Tyskland har en förödande inverkan på allas vår ambition att minska utsläppen av växthusgaser och skona naturen. Därför, fru talman, yrkar jag bifall till reservation 9. Genom uppköp har det statliga bolaget Vattenfall blivit huvudägare till flera tyska kol och elbolag. I Vattenfalls årsredovisning finns den policy som företaget uppger sig verka efter. Man skriver så här: Vi värnar om naturen. Vi sätter människors hälsa och säkerhet i centrum. Vårt agerande präglas av respekt för kultur, seder och värderingar i de länder där vi verkar i enlighet med vår etiska grundsyn. Som svensk medborgare, och därmed delägare i Vattenfall, tvingas jag konstatera att Vattenfall i fallet Horno går emot sin egen etiska policy på nästan varje punkt. invånare, varav 38 är över 70 år. Byn ska nu rivas och invånarna förflyttas. Vid det enorma dagbrottet finns maskiner som Svenska Dagbladet beskriver som monster. De ska jämna byn inklusive kyrkogård och kyrka med marken för att man ska komma över den brunkol som finns där. Invånarna får storslaget välja på om kvarlevorna efter deras anhöriga på kyrkogården ska grävas upp och förflyttas till en annan kyrkogård eller tuggas sönder av grävmaskinerna. De gamla som i dag sköter sina gäss och ankor och vårdar sina rosenträdgårdar kommer mot sin vilja att förflyttas från sin kulturmärkta by till en visserligen modern men mycket steril förortsmiljö. Hälften av befolkningen har föräldrar som är sorber. Två tredjedelar har minst en förälder som är sorb. Sorberna är ett slaviskt minoritetsfolk utan eget territorium men med ett eget språk och en egen kultur. Nu tänker jag läsa ur Dagens Nyheter: Detta är en sorglig fortsättning på DDR:s mord på den sorbiska kulturen. Hitler förföljde visserligen sorbernas ledare, men det var svårt att inför den tyska befolkningens ögon behandla dessa flitiga och ordentliga, välbeställda och välsedda bönder och grannar som något slags fiender till staten. DDR-diktaturen förbjöd de tvåspråkiga sorbiska skolorna, men språket och kulturen lever ännu i byarna. När en by utplånas bryts gemenskapen upp. T.o.m. i det ekonomiskt högeffektiva USA avbryts vägbyggen och kraftverksanläggningar när små djurarters existens är hotad. En mänsklig, i ordets verkliga mening unik kultur är hotad av brunkolsbrytningen i östra Tyskland. När ett språk och en kultur försvinner blir mänskligheten fattigare. Vill verkligen Vattenfall och ytterst det svenska folket bidra till ett utplånande som inte ens Hitler och Ulbricht var i stånd till? Så står det.

Verksamheten är i många avseenden oförenlig med en ekologisk och socialt hållbar framtidsstrategi. Enbart de uppköp som Vattenfall gjorde före den senaste affären medför att utsläppen av koldioxid beräknas bli ofattbara 50 miljoner ton i år. Det rimmar illa med Vattenfall är ditt och mitt bolag. Det är min fasta övertygelse att ett agerande som Vattenfalls mot Horno skulle vara en omöjlighet i Sverige i detta millennium. Sveriges regering har bett vårt minoritetsfolk samerna om ursäkt för den behandling som det utsattes för, bl.a. av Vattenfall, under årens lopp. Jag hoppas att kommande svenska regeringar ska slippa be om ursäkt för Vattenfalls agerande i Horno. I mycket speciella situationer tycks regeringen kunna ingripa i statliga bolags verksamheter. Det senaste exemplet är försäkringsgarantierna när det gäller SAS. Den borde också kunna ingripa när Sveriges rykte utomlands som ett föredöme när det gäller miljö, minoriteter och socialt ansvarstagande hotas. Många människor är upprörda över Vattenfalls agerande. Jag säger till dem: Tala med Vattenfall! Bojkotta Vattenfall! Välj en annan elleverantör! Till sist ber jag att få läsa en liten dikt. Den är skriven av en tysk flicka som heter Katja Warchold. Hon är 16 år: Vattenfall vårt, du som härskar över grundvattnet helgat varde ditt namn må dina grävmaskiner komma ske din vilja så som i brunkolsbrottet, så ock på jorden. Vårt dagliga kol giv oss i dag förlåt oss vår gasuppvärmning för oss inte ur nedsmutsningen utan fräls oss från aktivister och kolmotståndare, ty dina är de skövlade byarna och växthuseffekten ända fram till världsmiljökatastrofen.

Fru talman! Sture Arnesson och jag är ju inte oense i den här frågan. Vi är överens tillsammans med hela Folkpartiet, hela det Kristdemokratiska partiet, hela Centerpartiet och hela Miljöpartiet. Det tragiska är ju att Vänstern står splittrat och att det blir en väldigt konstig bild utåt. Lennart Värmby säger att man vill jobba opinionsmässigt utanför parlamentet, medan vi fyra partier och delar av Vänsterpartiet tycker att vi är valda av svenska folket för att agera i den svenska riksdagen. Det är här som vi har olika synpunkter. Jag hoppas att flera socialdemokrater lyssnar till den här debatten inne i kammaren, så att de också kan rösta med oss andra fyra partier. Sture sade att Ewa Larsson är noga med mediebilden. Det lär vi nog ha gemensamt. Jag har läst Göteborgs-Posten; Sture har ju varit med där, och jag läste nu innantill i en gemensam debattartikel som han har skrivit under. Så det är viktigt med mediebilden, men det är också viktigt hur vi agerar här i kammaren. Vi har ju ingen C-SPAN som man har i Kanada där man kan se på debatterna direkt hemma, utan vi måste läsa tidningen för att förstå vad som händer. Därför undrar jag om Sture med det fina anförande som nu hölls kan försöka få så många av sina partikamrater som möjligt med sig. Kanske kan vi i korridorerna också få med oss lite socialdemokrater i den här frågan.
Fru talman! Jag har absolut ingenting att invända mot det senare. Vänsterpartiet kommer att ha en fri röstning i den här frågan. En del kommer att rösta med mig på den här reservationen trots att det där finns en del formuleringar som man inte tycker är bra. Jag har respekt för mina utskottskamrater och för de vänsterpartister som kommer att lägga ned sina röster. Formellt kan jag inte tycka att de har gjort något fel. Jag tror att jag i sakfrågan har ett stöd från hela Vänsterpartiet. Det är nog det viktigaste.
Fru talman! Jag får säga som Ewa Larsson: Det är inte jag och Sture Arnesson som inte är överens i den här frågan. Vi är tvärtom rörande eniga. Men jag vill ta upp en liten sak, Sture Arnesson. Skulle inte staten som hundraprocentig ägare, i ett ägardirektiv t.ex., kunna ålägga statliga Vattenfall att leva upp till sin egen policy? Enligt min mening kommer ni i Vänsterpartiet inte runt det. Det går inte att hävda de argument som vi tidigare har hört här i kammaren om att man inte kan göra så. I det här fallet tycker jag att Vänsterpartiet agerar som fullfjädrade teknokrater som skyller på teknikaliteter för att undvika ansvar, och det är mer än synd. Det är synd med tanke på Sture Arnessons åsikt och med tanke på min och Folkpartiets åsikt t.ex. Jag skrev, precis som Sture, på en enskild flerpartimotion om byn Horno. Det ställningstagandet återfinns också i vår kommittémotion om energi som jag har talat om i en tidigare debatt i dag. Folkpartiet står även som helt parti bakom reservation 9. Det här är synd. Frågan är egentligen: Vad hände i Vänsterpartiets riksdagsgrupp? Sture Arnesson skrev ju ändå på den här motionen, och då förespeglades kanske vi andra att hela partiet stod bakom. Vad hände egentligen i gruppen?
Fru talman! Här borde egentligen Lennart Värmby svara. Han har redan gjort det, och jag kan upprepa svaret: Vänsterpartiet borde ha haft ett särskilt yttrande. Det har Lennart Värmby väldigt tydligt sagt. Han har också hänvisat till den reservation som lades i finansutskottet, där man kräver ett ökat inflytande just när det gäller de etiska resonemangen i statliga företag. Var fanns de andra partierna då? Kunde inte ni ha pratat med era representanter i finansutskottet och stött den reservationen? Då hade vi varit en bit på väg.
Fru talman! Sture Arnesson hävdar att i FiU hade man minsann gjort något tidigare. Då ville inte vi andra, och nu vill inte Vänsterpartiet. Det låter lite som sandlåda, måste jag faktiskt säga. Men en poäng är ändå att Sture Arnesson och Vänsterpartiet måste förstå att om man i tidningsartikel efter tidningsartikel framstår som motståndare till den skövling som nu statliga Vattenfall och den svenska regeringen ägnar sig åt men i riksdagen röstar emot, både i utskottet och i kammaren - även om några frifräsare tydligen får lov att gå sin egen väg - är det inte bra. Enligt min mening späder det bara på det eventuella avstånd vi har mellan väljare och valda, det s.k. politikerföraktet. Det är, fru talman, enligt min mening mycket olyckligt.
Fru talman! Jag kan bara konstatera att en del av mina partikamrater har valt att se det här formellt. Jag har full förståelse för det. Vi kan inte, som Lennart Värmby har sagt, sätta oss i Vattenfalls styrelserum. Jag har respekt för att mina kamrater i utskottet har drivit och driver den linjen. Jag tror dock att vi kan förenas dels i engagemanget för Horno, dels i engagemanget för våra statliga företag. Jag hoppas att vi tillsammans ska kunna utforma etiska regler för dem och att staten ska kunna vara en mer aktiv ägare. Tycker Eva Flyborg det är jag glad.

Fru talman! Vi moderater beskylls ofta av socialdemokraterna för att svartmåla vad gäller arbetslöshetsstatistiken. Jag har den senaste veckan intensivt läst press och medier för att se om det finns några positiva tecken men hittills tyvärr inte hittat många - förutom, givetvis, att de socialdemokratiska ministrarna anser att det mesta är bra. Ett positivt tecken är att deltidsarbetslösheten inom vård och omsorg i slutet av november enligt AMS sjunkit med 36 % under året. Visserligen sade regeringen i november 1999 att målet var att deltidsarbetslösheten skulle halveras. Detta har endast fyra län uppnått, och det ett år senare än vad regeringen sagt. 17 län har inte uppnått detta mål. Men det här är ändå ett positivt tecken. Tyvärr är det dock nästan det enda jag hittar. Annars är det dystert. Den svarta måndagen - så rubricerade många tidningar de fakta som kom fram i går. 770 människor blir arbetslösa i Gislaved. Vi har haft en ökning av varslen med 140 % i år jämfört med förra året. I november har varslen ökat med 255 %. Den svarta listan är lång. Katrineholm, Kumla, Karlskrona, Degerfors, Trelleborg, Jönköping, Skellefteå, Alvesta, Uddevalla, Gränna och Hässleholm är orter som har drabbats hårt. Man kan konstatera att regeringens passiva agerande är helt oacceptabelt. Den måste omedelbart ta itu med de verkliga problemen på arbetsmarknaden, de som gör att företag hellre flyttar ut ur Sverige än till Sverige. Det är chockerande siffror vi har. Ungdomsarbetslösheten steg i november med 28,6 %. Exporten minskar. Konjunkturinstitutets senaste konjunkturrapport visar en ytterligare nedskrivning av tillväxten för Sveriges del. KI räknar dessutom med att utgiftstaken överskrids med 6 miljarder nästa år. Redan har regeringen genom diverse åtgärder kringgått utgiftstaket med ca 12 miljarder i denna budget. Arbetslöshetssiffrorna är höga. Regeringen hävdar att man har nått fyraprocentsmålet, men ser man till den verkliga arbetslösheten kan man konstatera att vi har den högsta arbetslösheten i modern tid i en högkonjunktur.

Under perioden januari-oktober 2001 har 30,1 miljarder kronor utbetalats i form av sjukpenning. Det är en ökning med 20 % jämfört med motsvarande period förra året. Regeringen uppger i budgetpropositionen att kostnaderna för sjukskrivningar år 2004 kommer att uppgå till 50 Vi har också fått ett Sverige som är delat i regioner. Formellt sett är den officiella arbetslösheten runt eller över 10 % i fem av landets län. Dagens situation på arbetsmarknaden visar att sprickan mellan olika delar av Sverige snarare ökar än minskar. Arbetslösheten i Norrbotten är fyra gånger högre än den i Stockholm, och arbetslösheten i Gävleborgs län är mer än dubbelt så hög som den i Jönköpings län. Gör man dessutom jämförelsen med EU kan man konstatera att Sverige inte ligger så bra till som det sägs från regeringens sida. Av EU:s 15 länder hamnar Sverige, enligt det mått som EU har, på sjunde plats, alltså i mitten. Antalet förtidspensionerade ökar. Man beräknar att det kommer att öka med 9 % under perioden 2004. LO visar i rapporten Alla behövs att ju fler inom ett begränsat område som är arbetslösa, desto fler är det som är förtidspensionerade. LO:s slutsats är att förtidspensionering till betydande del kan betecknas som en arbetsmarknadspolitisk åtgärd, särskilt bland människor i hög ålder. Den allvarligaste signalen är att alltfler unga människor går i pension. Denna enorma arbetslöshet kostar stora pengar och orsakar mänskliga tragedier. Regeringens stora mål, att på alla upptänkliga sätt få ned den öppna arbetslösheten till 4 %, har varit det viktiga. För att uppnå detta införde man bl.a. aktivitetsgarantin, om vilket följande kan sägas enligt ett citat från Expressen. Det är Barbro, boende i Stockholm, som konstaterar: "Jag kunde inte drömma om att börja på dagis vid 60 års ålder." Hon är inte ensam om detta omdöme om aktivitetsgarantin. Men den döljer ju arbetslösheten, och det verkar vara en av de viktigaste delarna för regeringen. Till denna mörka bild av arbetslösheten ska läggas den ökade sjukskrivningen i Sverige och den stora förtidspensioneringen, som jag tidigare nämnt, vilket innebär att var sjunde skattekrona i Sverige i dag går till sjukskrivning och förtidspensioner. Det motsvarar kostnaden för alla fritidshem, grundskolor och gymnasieskolor i Sverige. Om färre är sjukskrivna kan mer resurser satsas på skolan. Regeringen måste ta sitt ansvar. Men gör man det? Vad gör näringsministern - typiskt nog inte här, trots att det här är en viktig debatt - och regeringen i frågorna om arbetslöshet? Det frågar sig alltfler. I en interpellationsdebatt här i kammaren sade näringsministern häromdagen att "det stämmer att antalet varsel ökat kraftigt de senaste månaderna". Sedan får man höra vad han tänker göra. Jo, regeringen har därför gett AMS i uppdrag att snabbt tillsätta en operativ grupp för att möta större varsel om uppsägning av personal i orter som drabbas särskilt hårt. I detta arbete ska AMS och NUTEK samverka i syfte att få arbetsmarknadspolitiska insatser att komma i gång. Det är alltså att tillsätta en grupp som är näringsministerns politiska grepp. Sedan säger han också: "Regeringen lägger dessutom ut uppdrag till flera myndigheter att inkomma med förslag till regelförenklingar." Det har vi ju väntat på länge. Jag vet inte i hur många debatter vi har stått här och sagt: Kom med regelförenklingarna! Men de kommer ju inte. Det är märkligt att man ska behöva vänta och vänta på att dessa regelförenklingar ska komma. Snarare vill den socialdemokratiska regeringen efter den socialdemokratiska kongressen införa fler regler, bl.a. genom att ta bort möjligheten till undantag för två människor om man har arbetsbrist. Väldigt lite sker. I stället hoppar man på oss moderater i en socialdemokratisk rapport som är hemlig. Vi har faktiskt bett att få titta på den men inte fått det. Men på något märkligt sätt har den här rapporten kommit ut till pressen. Det är en rapport där man bl.a. säger: "De moderata tankarna kan inte missuppfattas. Löntagare som sluter sig samman är ett hot mot arbetsgivarnas totala makt. - Då skapas myten om den ensamme starke löntagaren som kommer i kläm i fackets kollektiva förtryck - men som samtidigt har kraft nog att ställa arbetsgivaren mot väggen i den enskilda förhandlingssituationen." Jag går vidare: "Regler om fasta anställningar ska bort. Regler om arbetstid ska bort och begränsningar avseende nattarbete ska avskaffas. Även det fackliga tolkningsföreträdet och turordningsreglerna i lagen om anställningsskydd ska avskaffas. Stridsåtgärder mot företag som inte tecknar kollektivavtal och den fackliga vetorätten mot anlitande av entreprenörer kan inte heller längre tillåtas på en arbetsmarknad där individens rättigheter och arbetsliv står i centrum. - Dessutom höjs avgiften till arbetslöshetsförsäkringen kraftigt, men inte för de allra rikaste. De blir helt befriade från avgift på sin högsta lönedel." "Vi kan inte uttrycka det bättre själva. ", säger man. "Reglering står mot avreglering, rättstrygghet mot rättslöshet, gemenskap mot ensamhet". Sedan kommer den riktiga cloun: "Direktörsdiktatur står mot arbetstagarnas trygghet." Har ni hört det? Direktörernas diktatur står mot arbetstagarnas trygghet. Den här artikeln är undertecknad av bl.a. Sven Erik Österberg, ordförande i arbetsmarknadsutskottet, och den står i LO-tidningen. Det är att notera att den socialdemokratiska partisekreteraren skrivit ett öppet brev om att vi ska försöka ha en valrörelse utan osakliga angrepp. Är detta, Sven-Erik Österberg, en artikel i denna anda? Varifrån kommer alla de här påståendena om moderat politik? Det skulle vara mycket intressant att få se denna hemliga rapport som så väl har läckt ut till pressen, men som inte vi kan få se. Är det så här valrörelsen ska föras? Är detta ert sätt att följa er partisekreterares uppmaning? Är detta vad vi har att vänta från socialdemokraterna i valrörelsen? Osakliga angrepp, hemliga rapporter läckta till medierna. Anser Sven-Erik Österberg inte att vi bör få er hemliga rapport? Anser Sven-Erik Österberg att detta är ett sätt vi ska föra debatten på? Över till arbetsrätten och företagarens villkor. Där anser vi att regelförändringar behövs och bättre villkor för företagare. Och vi är inte ensamma. I dagens nummer av Dagens Industri skriver Marie Engström och Per Rosengren, era samarbetspartner, följande: "Socialdemokraternas förslag för att ge de mindre företagen bättre villkor förefaller lösryckta och hastigt hopkomna. För en verkningsfull politik krävs ett helhetsgrepp. - S talar hela tiden om småföretag och regelförändringar men ingenting händer. Finns ett reellt intresse att göra något? - Det behövs en sammanhållen politik för de mindre företagen. En rad frågor måste få sin lösning." Man talar om att det är orimliga skattekonsekvenser som finns för att hindra väl fungerande företags fortlevnad. Man talar om att man måste se över beskattningsreglerna i samband med överlåtelse till anställd eller anställda, och man talar om de förändringar som kommer att ske genom ett förslag om att gå från 14 dagars sjuklön till 60. Där skriver man: "Det måste avvisas. För företag med några få anställda innebär sjukfrånvaro ofta redan nu stora ekonomiska problem och kännbara avbrott i verksamheten. Det finns också risk för selektering vid anställning av ny arbetskraft." Vidare skriver man: "Fortsatt förenklingsarbete för småföretag Man bör även gå igenom Småföretagsdelegationens ca 80 förslag på förenklingar, men också tillsammans med berörda myndigheter gå igenom befintligt regelverk." Man avslutar: "Det finns fler frågor som behöver utvecklas, som tillgång till kapital för nystart eller expansion och frågor kring konkurrens och upphandling. Småföretagare vill se ett helhetsgrepp och inte verkningslösa förslag framkastade i all hast." Det här är ord och inga visor. Det vore intressant att se hur samarbetet fungerar i den frågan. Det är dessutom lite märkligt att Vänsterpartiet i det här fallet står långt till höger om socialdemokratin. Jag måste konstatera att mycket av det som Per Rosengren säger kan vi faktiskt från moderat håll hålla med om. Men man säger ofta från socialdemokraternas sida att företagarna tycker att det är ganska bra det man gör. Men inte bara Per Rosengren går till angrepp. I Företagaren säger den nya ordföranden för Företagarnas Riksorganisation, Thomas Sigfridsson, så här om den socialdemokratiska företagspolitiken: "Finns vi småföretagare i den politiska sinnevärlden mer än som en ständigt återkommande läpparnas bekännelse? Jag ställer frågan med anledning av regeringens höstproposition, där nästan ingenting handlade om att förbättra villkoren för oss småföretagare. Jag ställer frågan efter att ha följt debatten på den socialdemokratiska partikongressen, där man på fullt allvar vill sätta gränser för hur stor vinst ett företag får göra. Det är naturligtvis fullständigt absurt att säga att ett företag inte får gå med vinst. Det är ju själva drivkraften för en entreprenör och företagare att förverkliga en idé. Det är ju det som skapar möjlighet att investera och utveckla företaget. - Detta diskuteras på fullt allvar 2001 när vi i stället borde diskutera hur vi ska skapa utrymme för nya entreprenörer och hur vi kan skapa ett företagarklimat i Sverige så att vi kan klara den allt hårdare globala konkurrensen." Vad gäller situationen för nyanställningar har en OECD-undersökning visat att Sverige är näst sämst och sämst i de flesta delar som har att göra med att företag vill anställa människor. Det finns alltså mycket att säga om den socialdemokratiska politiken kring detta. Vi har i våra förslag lagt fram vad vi tycker. Vi har utformat en gemensam reservation med de övriga borgerliga partierna, där vi visar klart och tydligt vad vi anser. Vi tycker att det är på tiden att situationen förändras, att företagare får bättre villkor, att det blir bättre skattevillkor och att vi får en anda som gör att företagarna tror på Sverige, så att vi slipper uppleva denna nattsvarta måndag ytterligare en gång. Jag yrkar, fru talman, avslutningsvis bifall till reservation 1 och reservation 2.

Fru talman! Det är dags att göra bokslut denna sista budgetdebatt om arbetsmarknadspolitiken under denna mandatperiod. Nästa gång motsvarande debatt hålls är efter valet, då kanske med en ny riksdagsmajoritet. Vad har då socialdemokrater, vänsterpartister och miljöpartister åstadkommit sedan förra valet? Kan de vara stolta eller, kanske ännu viktigare, kan svenska folket vara nöjt? Oppositionens roll är ju att kritiskt granska regeringen och dess stödpartier. Låt oss då göra det. Men låt mig först konstatera att denna debatt har inramats av dystra besked om varsel, nedläggningar, människor som är oroliga för sina jobb och för sin försörjning. De ska snart fira jul och vet inte om de har råd att köpa de julklappar som var en självklarhet för någon vecka sedan. Ja, de vet inte om de har råd att behålla huset, om de klarar lånen. I går kunde jag på text-TV läsa rubriken "Svart måndag för svensk arbetsmarknad". Och tyvärr var det inte bara i måndags som det var svart. När vi summerar 2001 kan 60 000-70 000 människor ha blivit varslade under året. Det är den internationella konjunkturen, skyller s, v och mp ifrån sig. Och visst påverkar omvärlden oss starkt. Men lika mycket som ni i majoriteten har slagit er för bröstet över de nya jobb som skapats under de gångna åren är ni också ansvariga för den våg av företagsnedläggningar som nu går genom Sverige. Om ni är ansvariga för konjunkturen när den skapar jobb, då är ni också ansvariga för jobben som försvinner när konjunkturen viker. Sverige är ett litet land i den globala ekonomin. Konjunkturerna i Sverige kan vi inte skylla på regeringen men inte heller hylla den för, enligt min mening. Däremot är det intressant att studera hur Sverige klarar sig i jämförelse med andra länder. Då kan man jämföra politikens inverkan i de olika länderna. Genom ett sådant tillvägagångssätt kan vi bedöma om den svenska regeringen gjort ett bra eller ett dåligt jobb. Hur har det då gått för Sverige relativt sett, om man jämför med andra länder, sedan 1995 då Socialdemokraterna kom tillbaka till regeringsmakten? När det gäller sysselsättningen har elva EU-länder haft en större procentuell sysselsättningsökning än Sverige mellan 1995 och 2000. Irland, Luxemburg, Spanien, Frankrike, Belgien, Italien och Danmark har alla ett gemensamt: De har haft en snabbare sysselsättningsökning än Sverige. Endast tre EU-länder har haft en sämre utveckling än Sverige, enligt statistik från Eurostat och EU-kommissionen, och det är Tyskland, Österrike och Grekland. Endast dessa länder har alltså haft en sämre utveckling än Sverige. När det gäller antalet arbetade timmar, som är det intressanta måttet för att få reda på den verkliga sysselsättningen, arbetar vi Sverige i dag inte mer än vi gjorde 1988. Då ska man också komma ihåg att arbetskraften ökat mer än 200 000 personer sedan dess. 4 % mötte skarp kritik från oss i oppositionen när det fastställdes. Orsaken var att en fixering vid öppen arbetslöshet skulle flytta politikens fokus från att skapa ett företagsvänligt klimat för nya växande företag och därmed nya jobb till att fokusera på att få undan människor från kolumnen öppen arbetslöshet. Ett slående exempel på detta fick vi för några veckor sedan när ordern gick ut från regeringen och sossekongressen: Sätt människor i åtgärder, stoppa ökningen av den öppna arbetslösheten. Målet 4 % är heligt. Och cheferna ute i AMS tvingades att peka med hela handen. Man skrev brev till de lokala arbetsförmedlingscheferna. Ett chefsmöte inleddes med Göran Perssons uttalande och rapport, och man konstaterade i brev till de lokala cheferna: Det är ett unikt uttalande av statsministern som vi naturligtvis måste ta till oss. I ett annat brev till de lokala cheferna för arbetsförmedlingarna heter det att den öppna arbetslösheten stiger samtidigt som vi har programmedel kvar. Kritik för detta har riktats bl.a. från politiskt håll mot verket. I det här länet konstaterar man: Vårt län ligger bra till. Arbetslösheten är fortfarande den näst lägsta i landet, men självklart ska vi bidra till riksresultatet. Vårt beting blir att vi ska minska antalet öppet arbetslösa genom att öka antalet i program med minst Här handlar det inte om människors behov. Här handlar det om att få undan människor från statistikkolumnen öppen arbetslöshet. I ett annat brev som gick ut till de lokala arbetsförmedlingscheferna hette det: Mot bakgrund av att vi har ett stort beting för att klara anslagsutnyttjandet är programverksamheten en överordnad uppgift för november och december. Jag fortsätter med ytterligare ett brev till de lokala cheferna som lyder så här: Enligt AMS beslut är under resten av året en fullständig förbrukning av programanslagen en uppgift som är överordnad allt utom tillsättande av lediga platser. Och ordern har fått effekt. Nu ökar antalet människor i åtgärder i snabb takt. De gör det inte främst för att förmedlarna ville det utan för att ordern uppifrån var tydlig: Bränn pengarna som finns kvar på kontona! Hyfsa statistiken! Nu är det snart val. Men var tog människorna vägen? Vilka behov har de? De var underordnade. Fru talman! Jag tror att vi kan vara överens om att det finns fem områden som är helt avgörande för att åstadkomma en arbetsmarknad som rymmer alla och inte ställer någon bredvid och som leder till en god arbetsmiljö. Dessa områden är: Utbildning och kompetensutveckling, företagsklimatet och den ekonomisk-politiska miljön, lönebildningen, den direkta arbetsmarknadspolitiken samt arbetsmiljön i vid mening. Jag tänkte att jag skulle göra en liten snabb summering av hur det ser ut på de här områdena. Vad har hänt? Har regeringen gjort något under de gångna åren? Har vi rustat oss för framtiden? Kommer vi att utvecklas bättre än våra konkurrenter, de länder vi jämför oss med? På utbildningsområdet har högskolan och vuxenutbildningen byggts ut kraftigt, och det har i huvudsak varit en positiv utveckling även om man kan se att kvantiteten på en del områden har fått gå före kvaliteten. När det gäller kompetensutveckling eller individuellt kompetenssparande är däremot resultatet kraftigt underkänt. Var är propositionen som vi väntar på? Det har diskuterats. Förslag har lanserats, utredningar har jobbat och remissbehandlats. Men i regeringen har det fastnat. Vi får inga förslag från regeringens sida. Min fråga, som kanske Sven-Erik Österberg kan svara på, är: Kommer det någon proposition om individuellt kompetenssparande eller utbildningskonton som just kan stimulera kompetensutvecklingen och det livslånga lärandet i arbetslivet. Man kan inte ge mer än betyget 2 av 5 på det här området. Oförmågan att få fram en proposition om kompetenssparande på ett annars, vill jag säga, hyfsat område drar ned betyget. Företagsklimatet har diskuterats hela dagen i dag. Vi ska inte fördjupa oss i detta. Vi kan bara konstatera att inte mycket har hänt när det gäller företagsklimatet. Småföretagsdelegationen har lanserat rader av förslag. Simplexgrupper har jobbat. Vi har fått se statistik från OECD som visar att regelverket kostar de små företagen 30 000 kronor per anställd. Och ingenting händer inom regeringen. På skattesidan är det lika dystert förutom att det blir en försiktig sänkning av inkomstskatten. Även här får vi sätta betyget 2. Det är under godkänt. Det är mycket prat. Skulle man jämföra hur mycket det pratas och hur mycket det handlas blir snarast betyget minus 2. Lönebildningen är ett centralt område för sysselsättningen. I proposition efter proposition har regeringen själv påtalat hur viktig lönebildningen för att nå full sysselsättning. Frånsett inrättandet av Medlingsinstitutet har inget konkret gjorts. Vi ser nu växande problem. Löneökningarna ligger ungefär en procentenhet högre än vad som är lämpligt för att vi ska kunna öka sysselsättningen, hålla tillbaka inflationen och stärka kronan. I vissa branscher ser vi att detta är ett ännu större problem, t.ex. byggnadssidan. Det visar bl.a. Konjunkturinstitutets novemberrapport. Om man kunde skapa en sådan ekonomisk miljö att löneökningstakten hölls på något lägre nivå skulle åtskilliga fler jobb skapas, och åtskilliga jobb skulle inte slås ut. Jag är rädd för att vi sakta men säkert är på väg in i de problem som ställde till så stort elände under 1970-, 80 och 90-talen. Tack vare vissa regelverk, som exempelvis industriavtalet, och fleråriga avtal som ännu inte löpt ut är läget inte akut. Men jag tror att det finns all anledning att vara orolig för framtiden. Jobben står och faller faktiskt med löneutvecklingen och prisstegringstakten här hemma i Sverige. Även här är betyget 2, men det är kanske en lite mer avvaktande tvåa. Det närmaste året avgör om betyget kan stiga till 3 - eller kanske ännu högre - eller sjunka till 1. Frågan är: Vad gör regeringen? I den mer direkta arbetsmarknadspolitiken ser vi en rad problem. Det visar det faktum att vi inte har fått ned arbetslösheten mer under den långa högkonjunkturen vi haft. Sedan har vi den enorma byråkratin inom AMS. En massa olika förmedlare har sagt till mig att 30-40 % av arbetstiden går åt till administration och byråkrati. Vi har sett i en rad rapporter från Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering att det finns brister. Det har de visat i rapport efter rapport. Det krävs nya grepp. Vi behöver ökad samverkan med bemanningsföretag och privata förmedlingar. Vi behöver mer kreativa lösningar. Vi behöver också låta de lokala arbetsförmedlarna känna att de kan utveckla sina metoder och sitt arbete. Vi ska också erkänna att majoriteten har gjort ett antal saker. Det har gjorts en del skärpningar av regelverken som i allt väsentligt varit nödvändiga och riktiga. Det gäller kraven på att ta erbjudna och lediga arbeten och a-kassereglerna. Jag tror att om en borgerlig majoritet hade antagit motsvarande regler hade det blivit liv i luckan hos Hans Andersson och Sven Erik Österberg. Men det kan vara kloka beslut, och jag tror att de i allt väsentligt är steg i rätt riktning. Men det lilla försök som regeringen har gjort att vässa myndigheten AMS genom att slopa den dubbla myndighetsstrukturen och avskaffa länsarbetsnämnderna som självständiga myndigheter slutade i ett praktfiasko. De socialdemokratiska landshövdingarna blev sura, och den f.d. landshövdingen Björn Rosengren förmådde inte stå emot. Under de goda år som vi har haft borde vi ha tagit chansen att förnya arbetsmarknadspolitiken, släppa loss kreativiteten, pröva nya alternativ, låta AMS vara en myndighet och låta olika aktörer få chansen att utveckla sina idéer för att hjälpa människor till arbete. Men mycket lite har hänt förutom någon blygsam försöksverksamhet på det här området. Jag tror att det är dags för en rejäl översyn av hela AMS. Det har inte heller gjorts mycket för att ge de kanske 10 000 människor som i dag ingår i aktivitetsgarantin men som inte är anställningsbara någon form av övergångsarbetsmarknad så de får känna att de gör något nyttigt, får uträtta någonting och känna att de gör en samhällsinsats. Här som i så många andra fall avvaktar regeringen. Den följer frågan, som det heter, och det har de gjort länge och väl. Även här får vi nog stanna på betyget 2. Slutligen har vi arbetslivet. Sjukskrivningskostnaden har ökat sedan 1998 från ca 20 miljarder till 43 miljarder kronor i år. Det är en ökning, fru talman, som motsvarar budgeten för hela rättsväsendet. I och med att alltfler är sjukskrivna och att försäkringskassorna inte har resurser att sätta in för rehabiliteringsåtgärder ökar förtidspensioneringarna dramatiskt. I år finns det 445 000 förtidspensionärer. Riksförsäkringsverkets prognos för år 2007 ligger på 550 000 människor. Med det som bakgrund ställer man sig frågan varför majoritetspartierna inte agerat på ett handlingskraftigt sätt för att snabbt arbeta av de här rehabiliteringsköerna. Det är ju en vinst både för de enskilda människorna och för samhällsekonomin. I stället aviserar nu regeringen att man ska dra åt tumskruvarna på arbetsgivarna. Man aviserar nämligen förlängd sjuklöneperiod på 60 dagar i stället för dagens 14. Därutöver önskar man med olika avgifter belöna eller straffa företag som arbetar med rehabilitering utan att tänka på vilka olika förutsättningar och kompetenser som finns inom exempelvis småföretag. Det vore intressant att få ett besked av Hans Andersson och Barbro Feltzing. Vad säger ni om att förlänga sjuklöneperioderna till 60 dagar? Jag tror att det vore förödande. Det skulle tvinga arbetsgivarna att värdera människors hälsa oerhört mycket när man anställer dem. Jag tror att det skulle vara ett hårt slag mot de arbetshandikappade. Vad säger Hans Andersson och Barbro Feltzing? Kan jag få ett tydligt och klart nej till det förslaget från er sida så det blir en rak signal till Sven-Erik Österberg och hans partikamrater i regeringsställning. Det 11-punktsprogram som vi har i budgetpropositionen är luddigt. Det är välvilligt på många ställen men inte speciellt konkret. I stället utreder man frågorna och utreder dem igen. Så har man en ny utredning. Och så tillsätter man en ny utredning för att utreda det som redan har utretts. Men ingenting händer. Hur snabbt anser Sven-Erik Österberg, Hans Andersson och Barbro Feltzing att vi ska se resultat av detta 11-punktsprogram när det gäller de skenande sjukskrivningskostnaderna? Det är människor som far illa i systemet. Här måste betyget faktiskt bli 1 eller streck. Det som vi ser på arbetsmarknaden är en katastrof. Och det är en katastrof med den passivitet som vi ser. Det är faktiskt så som vi måste summera de gångna åren och den socialdemokratiska regeringspolitiken, nämligen som just passivitet. Det är det främsta draget. Man avvaktar och förlitar sig på konjunkturen. Och det märks inte minst genom att arbetsmarknadsutskottet upplevt en växande arbetslöshet. Vi får ju inga propositioner. Vi får inga förslag att jobba med. Det är ett tydligt bevis på passivitet och brist på nytänkande. Fru talman! Att näringsministrarna har deltagit i endast en debatt i denna kammare med anledning av ärenden från arbetsmarknadsutskottet är ytterligare ett tecken på att det s.k. superdepartementet inte fungerar. Björn Rosengren är stressad, och han jagar runt och håller på med sina företagsaffärer. Mona Sahlin åker runt i landet och pratar. Men ingen av dem har tid och engagemang för att skapa en arbetsmarknadspolitik för 2000-talet. Och ytterst är faktiskt statsminister Göran Persson ansvarig för detta. Fru talman! Jag vill yrka bifall till reservationerna 1 och 11. När det gäller anslagsfrågorna deltar vi kristdemokrater inte i beslutet under punkterna 13 och 18, eftersom vårt förslag till ekonomiska ramar fallit i tidigare riksdagsbeslut.

Fru talman! I går detonerade en ny arbetslöshetsbomb. Nära ett par tusen varsel utfärdades i Trollhättan, Uddevalla och Trelleborg i ett stort antal. Allra värst drabbades småländska Gislaved, där nästan 800 Till detta ska läggas att vi har betydligt högre varseltal i år än för ett år sedan. Antalet sysselsatta har inte ökat på det sätt som borde ha skett. Statistiskt har arbetslösheten kunnat hållas i schack, bl.a. tack vare en fortsatt hög förtidspensionering. Antalet sjukskrivna rusar nu i höjden. Många brister i den enskildes arbetssituation i kombination med ett uppskruvat tempo på såväl arbetet som fritiden gör att många finns med i de sjukskrivnas skara. Den har inte varit så stor på länge, och den har en brant kostnadskurva som ser ut att spränga alla prognoser. Arbetsmarknadspolitikens syfte måste i grunden vara att förstärka den arbetslöses ställning på arbetsmarknaden så att man kan få nya jobb så snart som möjligt efter det att arbetslöshetsperioden inletts. Det leder till att vi behöver en effektiv arbetsmarknadspolitik i hela landet. Men arbetsmarknadspolitiken kan aldrig, och ska inte, ensam skapa nya arbetstillfällen eller garantera att folk får jobb. Mycket av den förda regeringspolitiken av socialdemokratiskt märke har alltför mycket utgått från detta. Visserligen bejakar utskottsmajoriteten nödvändigheten av att vi får en förbättrad utveckling på arbetsmarknaden med en starkare tillväxt och en ökad sysselsättning. Majoriteten är också beredd att tala om sunda konkurrensvillkor, minskad regelbörda och ett bättre utbildningssystem. Men när man väl har uttalat dessa instämmanden i vad oppositionen har påtalat så kommer man snabbt i försvarsställning. När det gäller den utvecklade kompetensen hänvisar man till att vi nu har fått beslut om en kvalificerad yrkesutbildning som permanentas. Man tappar bort det faktum att den utbildningsnivå man förordar är långt under vad som nu erfordras. Jag påpekade i den debatt vi förde i våras - då beslutet fattades och jag kunde visa på många svaga områden ur arbetsmarknadspolitisk synpunkt - att vi kommer att erfara att denna KY-kärra reser värdshus förbi. Det individuella kompetenssparandet är bara på beredningsstadiet. Utskottsmajoriteten hänvisar till att utvecklingsavtal tecknas för de tre storstadsregionerna som ett viktigt instrument i sammanhanget, som man säger. Det är alltför tunt. I samma textavsnitt tvingas utskottsmajoriteten konstatera att det i dessa områden är en sysselsättningsgrad som ligger runt 30 %. Att i en högkonjunktur som ännu inte är avslutad och i mycket starka arbetsmarknadsområden råka ut för ett sådant bakslag är minst sagt alarmerande. Trots allt tal om ett bättre utnyttjande av den lediga kvinnoarbetskraften så är den helt dominerande delen av de som tar de många vikariaten och de många deltidstjänsterna kvinnor. En förbättring har skett, som det har sagts här i debatten, men den är långt ifrån tillräcklig. Därtill kommer att just den grupp som kraftigt dominerar här - kvinnliga arbetstagare - var den som fick ta de hårdaste smällarna då socialdemokratiska landsting avskedade sjukvårdsverksamma i tusental under det gångna decenniet. Därtill kommer att till skillnad från när det gäller den manliga delen av yrkeskåren sker en alltför svag stimulans till områden där kvinnor har anmält sitt intresse av att vara företagare. Man kan, fru talman, med fog säga att på den s.k. kvinnliga arbetsmarknaden råder i hög grad yrkesförbud. Ett annat besvärande faktum är att alltfler företag har en ägare som finns långt borta från den lokala verksamheten - inte sällan på en annan kontinent. Det leder till att alltför många företag fjärrstyrs. Därför är det angeläget att lokalt ägande och verksamhet stimuleras. Det är en viktig bit i att förhindra de kallhamrade uppsägningarna och alltför ofta omotiverade nedläggningarna. Här har vi bekymmer i och med att vi i Sverige har alltför mycket av storföretag och saknar mellanledet - de medelstora företagen. Kvar är visserligen många men dock enmansföretag som av skilda skäl inte vill växa. Att små och medelstora företag stimuleras till start men framför allt till att växa måste vara en central politisk angelägenhet. Jag beklagar att den socialdemokratiska majoriteten, byggd på stödpartierna, inte har kommit längre i denna fråga. Det har annars varit intressant att lyssna här i dag. Man har bl.a. nämnt en tidningsartikel som jag för övrigt inte har läst men väl blivit informerad om. Där går Vänsterpartiet ut och argumenterar för - som jag uppfattar det - klara socialliberala krav. Vänstern har ju tidigare röstat ned sådana förslag. Min fråga är närmast om Vänsterpartiet står inför en sinnesändring eller om partiet är berett att driva två linjer inför den stundande partikongressen. Den småföretagardelegation som har funnits inom Regeringskansliet har inte getts något tydligt svängrum, och regeringen har undvikit de mer offensiva näringspolitiska inslagen. Det är inslag som skulle ge nya växande små och medelstora företag goda chanser till expansion och därmed till nya jobb. Därför är näringspolitiken ett viktigt inslag och ett medel när det gäller att hävda och stärka sysselsättningen. Ett slående exempel är den flera timmar långa näringsdebatt som föregått vår arbetsmarknadsdebatt och som har uppehållit sig vid de rekordmånga varsel som nu formligen haglar över främst industriorter. Detta visar på det starka sambandet mellan å ena sidan en sund näringspolitik och å andra sidan en riktig arbetsmarknadspolitik. Symtomatiskt är att arbetsmarknadsministern svar närmast blev marksocialisering. Men det ger sällan nya jobb. Det var ett tungt besked som drabbade Gislaved i går. När man talar med anställda och kommunansvariga där nere hör man att de självfallet är både ledsna och besvikna. Men det ger anledning till några reflexioner. Enkla basjobb ger inte med automatik kompetens för ett nytt jobb i IT-branschen eller annan kunskapsbransch. Det betyder att utbildningens roll är väldigt betydelsefull. Det här har man känt av både i Bengtsfors och i Degerfors. Många stora bruksorter har det tungt. Det har gått bra i hundra år, och hela samhällen har låtit sig invaggas i något slags falsk trygghet. Men det blir bekymmer när faran väl uppträder, och numera gör den det väldigt hastigt. Om det däremot finns många små företag som har det som tradition att starta på nytt är det lättare. Har man som i Västbo härad Gnosjöanda "i kroppen" ökar förutsättningarna för att läka såren, men då behövs det - för att tala bildspråk - både olja och salva för att få en frisk näringspolitik. Det behövs också goda relationer med parterna och inbördes mellan parterna. Fru talman! Nu har svenskt näringsliv och metallfacket genom Göran Tunhammar och Göran Johnsson lanserat begreppet de gemensamma tagen. Det vore intressant att höra om man från socialdemokraterna välkomnar ett sådant närmande eller om det känns främmande. Vi går mot en alltmer flexibel arbetsmarknad. Den har många fördelar, men är långt ifrån okomplicerad. Även om mycket talar för de fasta jobben kommer det att finnas andra anställningsformer som har flexibiliteten som grund. Projektanställningar, uppdragsjobb och olika former av tidsbegränsade förordnanden kommer att utgöra en mycket stor andel av de nya jobben. En fortsatt utveckling som innebär att det är vanligt att byta arbete flera gånger under yrkeslivet, med kanske mellanperioder av arbetssökande eller utbildning, måste ses som både nödvändig och för samhället angelägen. På en dynamisk och föränderlig arbetsmarknad måste det finnas en tydlig öppenhet och vilja hos både företag och enskilda arbetstagare att ta i anspråk möjligheterna att höja kompetensen. Statsmakten bör underlätta yrkesmässig och geografisk rörlighet. För nya företag och nya branscher är det en viktig del att det ska vara rörlighet åt båda håll. Den urbaniseringsvåg som nu sveper över landet måste med positiva inslag dämpas så att det går en ström åt det håll där arbetsmarknaden behöver förstärkas. Allt detta ska självfallet ske inom en sund marknadsekonomisk ram. Från oppositionen i allmänhet och från Folkpartiet i synnerhet har vi pekat på att det behöver ske en förbättring för de arbetshandikappade - en fråga som vi i Folkpartiet för övrigt finner särskilt angelägen och som vi har drivit under många år. Min kollega Runar Patriksson kommer senare att närmare utveckla sin syn på detta. Vi har också engagerat oss i frågan om arbetstagare som har sina rötter i andra länder och deras svårigheter och bekymmer. Detta kommer att tydliggöras i Arbetshandikappades och funktionshindrades möjligheter att delta i arbetslivet är en central fråga för Folkpartiet, men det borde också vara en tydlig angelägenhet för hela vårt arbetsliv. Hur vi lyckas med detta ger också en viktig signal om vilken människosyn och vilket socialt patos som det allmänna kan medverka till. Jag vill yrka bifall till reservationerna 1, 6 och 11.

Fru talman! I april månad 1994 befann sig sammanlagt 565 000 personer i arbetslöshet eller i diverse åtgärder. Aldrig tidigare har arbetsmarknadspolitiken ställts inför en så omfattande och svår uppgift. Nu ser vi att bilden är radikalt förändrad. Vi är nere i en öppen arbetslöshet kring 4 %, och sysselsättningen har ökat kraftigt. Tack vare en stark och tydlig arbetsmarknadspolitik har många människor fått ett arbete och därmed också en ökad framtidstro. Som socialdemokratisk riksdagsledamot känner jag en viss stolthet och glädje över de resultat som har åstadkommits under de senaste åren. Detta resultat har naturligtvis inte kommit gratis. Många grupper har fått stå tillbaka under det svåra 90-talet. Men vi har aldrig tvekat om vilka värderingar som har gällt för vår politik, nämligen rättvisa, jämlikhet och solidaritet. Alla ska vara med i den gemenskap som kallas välfärdssamhället. Ingen får stå utanför, och allas vilja till delaktighet ska tas till vara. I dagens debatt höjs nu röster som talar för att rasera den framgångsrika politik som vi tillsammans har byggt upp. De arbetslösa kommer i så fall att få betala ett mycket högt pris - jag återkommer till de borgerliga partiernas olika förslag lite längre fram. Fru talman! För att visa att vi menade allvar med vår politik om allas delaktighet satte vi upp två tydliga mål. Det första målet var att den öppna arbetslösheten skulle halveras från 8 % till 4 % vid slutet av 2000. Det andra målet vi bestämde oss för vara att andelen reguljärt sysselsatta skulle öka till 80 % år Som jag nämnde tidigare har 4-procentsmålet uppnåtts och sysselsättningsmålet på 80 % ligger inom räckhåll. Drygt 78 % ingår i dag i den aktiva arbetskraften. Vilka verktyg har då använts i kampen mot arbetslösheten? Arbetslinjen är den klassiska grunden i svensk arbetsmarknadspolitik. Den är ett uttryck för grundläggande socialdemokratiska värderingar, skulle jag vilja påstå. Det handlar om att var och en ska göra rätt för sig efter förmåga och att ingen ska lämnas utanför. Med fokus på förmedling av arbete, förstärkt arbetslinje och åtgärder av hög kvalitet markeras ett tydligt vägval när det gäller utformningen av framtidens arbetsmarknadspolitik. Det innebär bl.a. att i stället för en bortre parentes har regeringen infört en aktivitetsgaranti med en akassa utan bortre gräns. Nya möjligheter öppnas för att komma in på arbetsmarknaden utan att tryggheten raseras. Jag som socialdemokrat avvisar tankarna på att låta de arbetslösa själva stå för arbetslöshetens kostnader genom sänkta löner eller genom en ökad egenfinansiering av arbetslöshetsförsäkringen. Fru talman! Ett av de viktigaste inslagen i arbetsmarknadspolitiken är kompetensutveckling. Återkommande utbildning är av avgörande betydelse för svenska företags möjligheter att överleva, samtidigt som det bidrar till att stärka den enskilde och öka valfriheten. Inom aktivitetsgarantins ram erbjuds arbetsmarknadspolitiska insatser i form av utbildning, jobbsökaraktiviteter, praktik och anställningsstöd. Aktivitetsgarantin ska bryta rundgången mellan åtgärder och öppen arbetslöshet. Alla insatser inom garantins ram har som syfte att den arbetssökande så snart som möjligt ska återgå i arbete. Fru talman! Från borgerligt håll har det hävdats att den svenska arbetsmarknaden fungerar dåligt. Långtgående förslag till förändringar för att förbättra arbetsmarknadens funktionssätt har förts fram, bl.a. inskränkningar i arbetsrätten, införande av en bortre parentes och ökade inkomstskillnader. Flera av förslagen har direkt eller indirekt gått ut på att försvaga de fackliga organisationernas inflytande. Den grundläggande tanken tycks vara att ökad otrygghet skapar en bättre fungerande arbetsmarknad. På punkt efter punkt radar den samlade borgerligheten upp försämringar för de arbetslösa. Låt mig ta upp några exempel. Moderaterna vill dra ned på arbetsmarknadspolitikens område med drygt 24 miljarder kronor under perioden 2002-2004 och införa en bortre parentes i arbetslöshetsförsäkringen. Man vill ha en ökad egenfinansiering i a-kassan, vilket skulle innebära en ökad kostnad för den enskilde med 3-4 gånger jämfört med i dag, i genomsnitt ca Folkpartiet vill skära ned AMS verksamhet och lägga ut delar av den på privata vinstdrivande bemanningsföretag. Vilket intresse har privata bemanningsföretag av att etablera sig t.ex. i glesbygden? Vem ska ta ansvaret för de arbetshandikappade och långtidsarbetslösa som inte är lönsamma på marknaden? Så ser marknaden det. De borgerliga partierna påstår att vi socialdemokrater tar lätt på de varningstecken som arbetsmarknaden uppvisar. Jag har respekt för att man kan göra olika konjunkturbedömningar och ha olika uppfattning om hur framtiden kan komma att se ut. Men om det nu är som de borgerliga partierna påstår, dvs. att det finns en risk för ökad arbetslöshet, kan man fråga sig varför de väljer att montera ned den svenska arbetsmarknadspolitiken och försämra för dem som riskerar att bli arbetslösa. Ger inte detta en konstig signal till dem som är arbetslösa eller riskerar att bli arbetslösa? Fru talman! De som får betala priset är de arbetslösa. Med sänkta ersättningsnivåer och nedmontering av arbetsförmedlingarna kommer det att bli oerhört svårt att föra en arbetsmarknadspolitik med omtanke om de svaga. Till detta kommer att moderaterna har varit ute i debatten och påstått att de senaste årens ökning av sysselsättningen är en bubbla, eftersom sjukfrånvaron ökat kraftigt under samma tid. Den moderata verklighetsbeskrivningen är helt vilseledande, skulle jag vilja påstå. Självklart är den ökande sjukfrånvaron oroande, men den ska inte användas i debatten mot de arbetslösa. Tittar man på siffrorna ser man att sysselsättningen har ökat med 8,2 % under perioden första halvåret 1997 till första halvåret 2001. Under samma period ökade antalet personer i arbete med 6,6 %. Skillnaden på 1,6 % förklaras av bl.a. ökad sjukfrånvaro. Samma sak gör man när man talar om en högre arbetslöshet än den som officiellt uppges av Statistiska centralbyrån. I den moderata världen gäller det att med alla medel dölja den hårda politik som man vill föra om man kommer i regeringsställning efter nästa val. Fru talman! Med den socialdemokratiska arbetsmarknadspolitiken har vi bevisat motsatsen. Det är genom att lita på människor och deras vilja att vara med och ta ansvar som man bygger en framgångsrik arbetsmarknadspolitik. Det är genom trygghet och klara regler som människor frigörs och kan vara med och skapa det Sverige där alla har en plats. I budgetpropositionen gör vi ett antal satsningar på de arbetslösa. Låt mig ta några exempel. 700 miljoner kronor går till AMS för personalförstärkningar vid arbetsförmedlingarna. Detta gör vi för att säkerställa kvaliteten i bl.a. aktivitetsgarantin. En ny höjning av a-kassan ska ske nästa år och bör omfatta alla försäkrade och inte bara gälla de första 100 dagarna. De som inte omfattas av a-kassan kommer också att få en höjning. Det blir en höjning till 183 kr per dag från 2002 och till 223 kr per dag från 2003. Utvecklingsersättningen inom ungdomsgarantin kommer att höjas i motsvarande mån. Ytterligare 120 miljoner satsas på att inrätta motsvarande 1 000 lönebidragsplatser fr.o.m. 2002. Oberoende av konjunkturläget har arbetshandikappade svårt att få arbete. Anställning med lönebidrag, skyddat arbete hos offentlig arbetsgivare samt anställning i Samhall är viktiga medel för att underlätta för arbetshandikappade att få arbete. Regeringen avser därför att göra en samlad översyn av hur de arbetshandikappades ställning ska stärkas på framtidens arbetsmarknad. Denna översyn är något som vi tycker är väldigt viktigt från socialdemokratiskt håll. Ökningen av ohälsan i arbetslivet fortsätter. Regeringen presenterade därför ett 11-punktsprogram för ökad hälsa i arbetslivet. Programmet omfattar åtgärder för att förebygga ohälsa i arbetslivet och rehabilitera dem som drabbas, samt vissa åtgärder inom hälso och sjukvården. Fru talman! Även om vi har varit framgångsrika i vår politik finns det anledning att noga följa utvecklingen av den svenska ekonomin. Vi ser att företag varslar anställda och att människor känner en oro för sin ekonomi och sin situation. En av orsakerna är den osäkra politiska situationen i världen. Det sker också strukturomvandlingar inom svenskt näringsliv - inte minst inom IT-sektorn. Detta måste naturligtvis följas med största allvar. En del av den strukturomvandling som nu pågår är att svenska företag väljer att lägga en del av sin produktion i låglöneländer. Många företag avhänder sig därmed en möjlighet att på hemmaplan följa produktionen och se till att kvaliteten på svenska produkter är lika hög som den tidigare har varit. Detta kan i vissa fall vara oroande. Jag välkomnar därför metallordföranden Göran Johnssons och industrimannen Carl Bennets gemensamma utspel om att tillsammans utveckla svensk industripolitik och näringslivets ansvar i dessa frågor. Likaså tycker jag att det kom positiva inslag från Sören Gyll i gårdagens debatt. Han sade att näringslivet har sina intressen, men att vi ändå måste förenas på något sätt och även kunna säga till om det som är bra. Framför allt måste man jobba tillsammans för Sveriges bästa just inom industrisektorn. Jag välkomnar sådana uttalanden från näringslivets företrädare. Fru talman! Vi ser nu att ungdomsarbetslösheten åter ökar. Detta oroar oss mycket, och jag följer utvecklingen väldigt noga. Våra ungdomar får inte lämnas i sticket. Det är i dagsläget svårt att säga exakt vad ökningen beror på. Vi har på olika sätt försökt att få en ordentlig förklaring till det, men vi har inte fått något exakt svar. Det är kanske ännu något för tidigt att göra den värderingen. Jag menar att vi måste vara beredda att snabbt sätta in åtgärder om det skulle behövas. Mot den bakgrunden vill jag ta upp regeringens kommande omprövning av ungdomsgarantin och de kommunala ungdomsprogrammen - KUP - och intentionerna att avveckla dessa program till den 1 januari 2003. Jag tror att det är oerhört viktigt att i det sammanhanget tydligt markera att jag är beredd att ta initiativ till att kommunerna ska kunna erbjuda våra ungdomar de åtgärder som behövs om ungdomsarbetslösheten fortsätter att stiga. Jag förutsätter samtidigt att regeringen är beredd att ta de initiativ som behövs för att mota en eventuell ökning av arbetslösheten i övrigt. Målet om en öppen arbetslöshet på 4 % kvarstår. Om det behövs för att trycka ned arbetslösheten måste vi vara beredda att ta nya medel i anspråk för detta. Jag kan garantera att vi socialdemokrater inte kommer att tillåta en situation där ekonomin slås i spillror och arbetslösa lämnas utan stöd. Till sist skulle jag vilja säga någonting till Kent Olsson. Det är mycket glädjande att han läser LO tidningen noga och att han gjorde den analys som han gjorde. Men samtidigt vore det bra om han läste de motioner han har varit med om att väcka och som tas upp i betänkandet väldigt noga. Hela artikeln baserades på de moderata motionerna och vad ni föreslår i dem. Ska sanningen fram fanns det stoff i dessa motioner för någon LO-tidningsartikel till, om vi så skulle önska. Till sist skulle jag vilja säga att vi yrkar bifall till förslaget i betänkandet i dess helhet och avslag på samtliga reservationer.

Fru talman! Jag vill gratulera Sven-Erik Österberg till att han åtminstone verkar ha stöd i sitt eget parti för sitt anförande. Det är glädjande. Det verkar som om Sven-Erik Österberg har fått en ny talskrivare. Nu är de ganska breda penseldrag och stora slängar. Det monteras ned arbetsmarknadspolitik, och det införs bortre parenteser. Detta tillmäter han oppositionspartierna, som om de vore ett enda parti. Vi kristdemokrater vill tvärtom utveckla arbetsmarknadspolitiken. Den passivitet som har rått under de gångna åren har oroat oss. Man har inte använt högkonjunkturen för att rusta oss för att möta lågkonjunkturen eller för att hjälpa de människor som stått i arbetslöshetsköerna under denna period. Det är därför vi har kritiserat regeringen för passivitet. Det är därför vi har lagt fram våra förslag. Sven-Erik Österberg säger att målet om 4 % öppen arbetslöshet kvarstår. Den typ av politisk prioritering som ni gör leder till denna typ av ordergivning ut till de lokala arbetsförmedlingscheferna. De säger: Vi ligger näst lägst i landet vad gäller arbetslösheten, men vi ska ändå bidra till riksresultatet. Vårt beting är att vi ska reducera antalet öppet arbetslösa genom att öka antalet personer i program med minst 89 personer per vecka under november. Andra säger, fru talman, att programverksamheten är en överordnad uppgift. Det är den här typen av tänkande som är det felaktiga med den politiska prioriteringen. Där står inte människan och att skapa riktiga nya jobb i centrum, utan det är just statistiken som är i centrum. Frågan är då om Sven-Erik Österberg verkligen är stolt över det som man har uträttat de gångna tre och ett halvt åren i regeringsställning. Är man stolt över de skarpa förslag som man själv har lagt fram? Eller är man faktiskt bara stolt över att det har varit en god konjunktur i omvärlden? Ta då också ansvar för konjunkturnedgången, som nu kommer, och varslen, som står som spön i backen! Är ni ansvariga för den internationella konjunkturutvecklingen får ni vara det åt båda hållen, tycker jag.
Fru talman! Jag kan inleda med att säga att jag naturligtvis står för det som jag sade i mitt huvudanförande, att jag känner både glädje och stolthet om vi tittar tillbaka på de år som har varit. Vi har haft en väldigt kraftig tillväxt av sysselsättningen i landet. Vi har också haft en starkt tillbakagång av arbetslösheten. Det finns ju över huvud taget ett väldigt kriarättande i debatten. Man ska liksom göra statistik av arbetslösheten, försöka dela in den i olika faktorer och allt sådant. Bakgrunden till 4-procentsmålet var att man skulle ha ett tydligt och enkelt mål för att visa att man faktiskt menade allvar med arbetslöshetsbekämpningen. Man skickade ut den signalen till svenska folket för att visa att regeringen och den socialdemokratiska riksdagsmajoriteten faktiskt står bakom en politik som faktiskt vill mota tillbaka arbetslösheten och få ut människor i sysselsättning. Aktivitetsgarantin tar bl.a. Stefan ofta upp här - det är alla möjliga ord och tillmälen som används kring den. Den har faktiskt tydliggjort många av dem som tidigare har varit väldigt passiva i sin roll som arbetslösa. De kommer nu fram, får olika åtgärder, kommer ut i praktik osv. Det leder, som vi också ser, i många fall till att de får in en fot på arbetsmarknaden. Det är väldigt positivt. Det är inte något som helst mål för oss att bara få ut folk i aktiviteter för att vi ska förbättra statistiken. Det vill jag dementera på en gång. Däremot vet vi att människor som är passivt arbetslösa som kommer ut i aktiviteter faktiskt mycket lättare får ett fotfäste på arbetsmarknaden. De får ett första jobb, kan känna glädje över det, arbeta in sig där och sedan gå vidare i arbetslivet. Det är ju så det fungerar. Det finns ingenting som är så farligt för ett land som att en massa människor hamnar i passiv arbetslöshet. Vägen mot ett fast och ett riktigt jobb går oftast via en åtgärd eller en aktivitet av något slag. Det är ju så de flesta som har en långtidsarbetslöshet bakom sig får ett fotfäste på den öppna arbetsmarknaden.
Fru talman! Självklart är det viktigt att ha ett mål för arbetsmarknadspolitiken och näringspolitiken. Det mål som nu ligger om 80 % i sysselsättning är ett bra mål. Det fokuserar nämligen på att skapa jobb, på att skapa riktiga arbeten för människor. Felet med 4-procentsmålet var att det ledde till den typ av beteende som jag visade på i de chefsbrev som har gått ut till arbetsförmedlingarna efter order från Göran Persson och Björn Rosengren. Det är sådant som gör att man just får människor flyttade från kolumner och inte människor i åtgärder. Det är den felfokuseringen som jag är kritisk mot. Jag ska också vara tydlig och säga att jag tror att aktivitetsgarantin som idé kan vara klok. Vi har stött den också. Problemet var ju att ni forcerade fram den i en mycket rask takt och i en mycket stor volym under hösten 2000. Av en slump råkade det vara under precis samma tidsperiod som man skulle klara av något så oerhört viktigt som 4-procentsmålet. Målet var att man skulle nå 4 % under hösten år 2000. Då använde man medel som kan vara goda och bra och förfelade dem genom att skapa en sådan stor volym på en gång att människor började uppleva det som vuxendagis och någonting annat än bra åtgärder. Det är det som är problemet. Slutligen ska jag visa på ett exempel på den passivitet som råder. Vad händer med förslag om individuellt kompetenssparande? Varför kommer det inga förslag till riksdagen? Varför växer arbetslösheten i arbetsmarknadsutskottet? Vi har inga förslag från regeringen. Varför är det denna passivitet?
Fru talman! Jag ska först ta upp aktivitetsgarantin. Jag har redan sagt att jag med bestämdhet dementerar uppgifterna att det handlar om något sätt att leva upp till någon god statistik. Jag tror också att svenska folket är ganska överens om att det faktiskt handlar om att få bort den öppna arbetslösheten och framför allt om att få ut människor i sysselsättning på den öppna arbetsmarknaden. Jag kan ta det en gång till Stefan Attefall: Vi vet att vägen för dem som har varit arbetslösa under väldigt lång tid oftast går över en åtgärd innan de kommer ut på den öppna arbetsmarknaden. Jag tycker inte att det är någon väg som man på något sätt behöver skämmas över. Vad är alternativet? Är det att strunta i att ge aktiviteter till människor och låta dem vara kvar i den öppna arbetslösheten? Eller vad finns det för annan metod för att man ska få ut dem? Ni skriver mycket i era reservationer om dynamiska åtgärder och det dynamiska samhället. Jag skulle bra gärna vilja veta vad det innehåller förutom det som står i de moderata motionerna - det har jag själv läst upp några punkter omkring. Vad är dynamiken i det nya samhället där man inte använder åtgärder för att få människor att gå över från passiv arbetslöshet till den öppna arbetsmarknaden? Till sist kan jag säga något om just det individuella kompetenssparandet. En proposition om det är aviserad till våren. Den bereds just nu. Jag, Stefan Attefall, och ni andra vet att det finns en rad bekymmer med den där propositionen, inte minst fördelningspolitiskt när det gäller de här delarna. Det är lätt att se att höginkomstmän i övre tjänstemannaklassen har ganska stora möjligheter att sätta av en del av sin lön, kanske t.o.m. en rejäl del. Men hur är det med Hur stor del av sin lön kan de sätta av för det här? Vilka har mest behov av kompetensförstärkningar för att kunna utvecklas, kanske byta jobb osv.? I många fall är det nog kvinnorna i det här fallet. Männen får oftast detta på de hyggliga jobb som de har. Det är den nöten som ska knäckas. Då tycker jag att det kan få ta en liten tid innan vi kommer fram dit.
Fru talman! Utskottets värderade ordförande känner oro för den ökande arbetslösheten hos unga människor. Hans välvilja när det gäller de arbetslösa i största allmänhet betvivlar jag inte heller, för den är också i sig genuin. Men det finns en brist i Sven-Erik Österbergs sätt att tala om ungdomarnas möjligheter när han stannar vid åtgärder. De behövs i en hel del fall, men det är framför allt en ny och breddad arbetsmarknad som vi behöver. Och i det sammanhanget finns det en mycket stor passivitet hos den socialdemokratiska regeringen. Sven-Erik Österberg efterlyste tidigare i en replik dynamik. Det är ingen tvekan om att en del av dynamiken finns i en ny och breddad arbetsmarknad. Ordföranden i utskottet återkom också ofta till vem som ska betala det här; det får inte bli de arbetslösa. Med den utgångspunkten förvånar det ju att majoriteten och även Österberg själv har varit motståndare till att justera taket i a-kassan. Det har funnits en tydlig majoritet i denna kammare för att man skulle kunna göra det, och från Folkpartiets sida har vi under flera år krävt det. Det vore dags att hantera det så att det inte släpar efter när det gäller t.ex. sjukförsäkringen. Det skulle vara intressant att veta om Sven-Erik Österberg är beredd att driva den frågan. Den är komplicerad därför att många bävar för att gå på a-kassa, för det ger mycket sämre villkor. Fru talman! När ordföranden tog sin utgångspunkt i det som hände efter 1994 glömde han att säga att arbetslösheten efter något eller ett par år ökade igen. Det omskrutna nya konceptet höll alltså inte. Det är fler i jobb som är det primära. Där återstår en hel del att göra.
Fru talman! När det gäller ungdomarna och ungdomssituationen kan jag säga igen att det finns en tendens som det finns anledning att känna oro för - och det tycker jag att vi kan vara ganska eniga om. Eftersom man inte kan få någon ordentlig analys av vad orsakerna är är det väldigt svårt att säga direkt vilka åtgärder som ska vidtas. Allmänt kan man väl säga just om ungdomsgruppen att det är mycket angeläget att framför allt stimulera våra ungdomar till att utbilda sig ordentligt. Det ser vi inte minst i dessa dagar när varsel och sådant kommer. Det handlar om återgången till arbetslivet och framför allt om att ha ett fotfäste på arbetsmarknaden. I det ligger också att man har en bra kompetens med sig. De som inte har det ska ges möjlighet att förbättra kompetensen. Det finns väl ingen grupp som bör vara så välmotiverad som ungdomsgruppen när det gäller att sätta in utbildningsåtgärder - och det kan väl inte vara mer lönsamt någon annanstans. Det är väl dessa åtgärder som man i första hand bör tänka på om man ser att ungdomsarbetslösheten ökar. Det är dem som man bör gå in och titta på. När det sedan gäller taken osv. står vi för inkomstbortfallsprincipen. Därför är det också viktigt att försäkringssystemen fångar upp framför allt de här grupperna, så att de får de försäkringsnivåer som är. Det är därför som det är så oerhört viktigt att också se till att taken i a-kassorna kan höjas, likaväl som det är det i socialförsäkringar längre fram. Man ska fånga upp de här grupperna, så att de får den procentsats som försäkringen beskriver. Det är det bekymret som finns med a-kassan i dag. Därför är det en högprioriterad fråga för oss att se till att vi kan höja taken, och framför allt att takhöjningarna kommer alla till del. Även de som länge gått arbetslösa och slagit i taket ska få en möjlighet att få en inkomstförbättring. Det är någonting som vi driver och som vi också ska återkomma med under kommande år. Till sist ska jag säga något om detta med arbetslösheten. Vi ser att detta har utvecklat sig mycket väl från 1994. Vi hade en konjunkturnedgång också 1996 som vi kände av lite grann, men åren däremellan har vi, om vi slår ut det stort, haft en tillväxttakt i svensk ekonomi som faktiskt är ganska imponerande.
Fru talman! Tillväxttakten i ekonomin har varit god. Det är helt korrekt. Men det är inte detsamma som att vi har haft en gynnsam utveckling när det gäller sysselsättning och att snabbt bryta ned arbetslösheten. När vi nu är så till synes överens i själva sakfrågan när det gäller a-kassetaket vore det kanske rimligt att vi fick en större glöd från regeringens sida i fråga om att driva fram en sådan reform. Den är oerhört angelägen. När det gäller sysselsättningsgraden delar jag det som har sagts av flera här i kammaren: Det är viktigt att få upp den. Därför kan ett 80-procentsmål vara av värde. Nu finns det inte många experter på området som tror att detta är möjligt inom den tidsram som regeringen har tänkt sig. En annan sak som är besvärande är att vi inte har fler i jobb nu än vi hade för drygt tio år sedan. Att andelen har kunnat stiga beror bl.a. på att antalet förtidspensionerade har ökat i väldigt hög grad. Detta är varken nationalekonomiskt gott eller mänskligt rekommendabelt, och därför hoppas jag att vi kommer ifrån den här häftiga förtidspensioneringen. Landets bekymmer är nämligen inte att vi jobbar för mycket. Som nation skulle vi tillsammans behöva jobba mer, och det klarar man inte genom att pensionera ut människor. Sedan är vi överens om det här med den ökade kompetensen. Problemet är ibland att väldigt många av oss som är i arbetslivet skulle behöva en förstärkt kompetens men ryggar för det. Det är långt fler som inte vill vara med om en sådan utveckling och kompetensförhöjning än vad som verkligen skulle behövas. Här finns också plats för att stimulera så att vi får fler jobb. Det måste ske, med Folkpartiets sätt att se det, genom ett ökat företagande och en ny och breddad arbetsmarknad.
Fru talman! Det här med sysselsättningsgrad och sådant är intressant, och det kan man roa sig lite grann med. Om vi går tillbaka till Kent Olssons inledningsanförande i debatten blev man kanske något deprimerad av slutsatserna där. Men tittar vi i den senaste breda statistiken för sysselsättningsgrad osv. från år 2000 ser vi att Sveriges mått för andelen sysselsatta då var 74,2. USA hade 74,1, och snittet i EU var 63,1. Sverige har alltså i EU-perspektiv en väldigt hög sysselsättningsgrad, framför allt beroende på att vi har många kvinnor ute i arbete. I den delen har vi ingenting att skämmas för. Varför är det viktigt med en hög sysselsättningsgrad? Jo, naturligtvis därför att om vi ska kunna värna välfärden osv. behövs alla krafter som kan arbeta. Inte minst vet vi det mot bakgrund av att det när 40 talisterna börjar gå i pension kommer att ställas ännu högre krav på att så stor del som möjligt av den arbetskraft som befinner sig i den ålder då man ska arbeta också finns ute i sysselsättning. Det är naturligtvis en helt avgörande punkt i det här. Jag kan också peka på sysselsättningsdelen. T.o.m. ett år som detta har vi haft ett plus på 65 000 personer ute i det svenska näringslivet, dvs. i privat verksamhet. Tittar vi på perioden 1997-2001 ser vi att 302 000 nya arbetstillfällen har skapats i näringslivet. Backar vi och tittar får vi gå väldigt långt tillbaka i historien för att se en sådan god utveckling. Det tycker jag ändå är ett bevis på att politiken inte kan vara så vansinnigt illa förd och ha så många brister som oppositionen försöker få det till. Mot den här bakgrunden tycker jag faktiskt att det har varit en riktigt hygglig utveckling.
Fru talman! Jag är en aning förvånad över att Sven-Erik Österberg anser att den socialdemokratiska arbetsmarknadspolitiken har varit framgångsrik. Vi har alltså närmare 15 % som står utanför arbetsmarknaden, och det kallar han för en framgångsrik politik. Vad säger Sven-Erik Österberg till alla dessa människor som vill ha ett arbete och inte kan få det - vi har fört en framgångsrik politik och får vara glada att arbetslösheten inte är ännu större? För att sedan återkomma till LO-tidningen sade Sven-Erik Österberg att det är roligt att jag läser den. Jag är inte säker på att Sven-Erik Österberg borde tycka att det är så roligt. Låt mig citera vad som står: Regler om fasta anställningar ska bort - det har vi moderater aldrig sagt. Vi har sagt att det ska kunna vara överenskommelser mellan den enskilde individen och företaget, och det är något som är helt otänkbart för socialdemokraterna. Regler om arbetstid ska bort - vi har sagt att det ska vara möjligt att förhandla kring dessa saker för den enskilde arbetstagaren och arbetsgivaren. Vidare säger man till alla företagare: Direktörers diktatur står mot arbetstagarnas trygghet. Det är alltså så Sven-Erik Österberg ser på de svenska företagarna - som direktörer som utövar diktatur mot de enskilda arbetstagarna - när vi talar om att man ska kunna göra undantag från turordningsreglerna, vilket i stort sett de flesta företagare vill. Jag tog i mitt anförande upp hur man såg på socialdemokratisk arbetsmarknadspolitik och hur socialdemokraterna behandlar företagen. Jag skulle vilja fråga Sven-Erik Österberg: Anser Sven-Erik Österberg att alla dessa företagare som säger att det är krångligt att anställa folk och att vi har krångliga regler har fel? Anser Sven-Erik Österberg att OECD:s rapporter, där man säger att Sverige är ett av de krångligaste länderna vad gäller nyanställningar, inte stämmer med verkligheten? Det vore intressant att få svar på de här två frågorna.
Fru talman! För att börja med LO-tidningen är väl detta inte riktat mot företagarna i sig utan mer mot er moderater och de möjligheter ni vill sticka i händerna på företagen med den politik ni vill föra. Ni vill bana väg för ett kraftigt övertag för arbetsgivarna gentemot de anställda löntagarna och lämna ut de enskilda åt sig själva att förhandla med en arbetsgivare om villkor. Var och en kan nästan utan fantasi tänka sig hur det kommer att se ut i en arbetsmarknadssituation där det finns överskott på arbetskraft. Vem kommer att diktera villkoren? Vem kommer att sätta villkoren för de enskilda arbetsavtalen för att man ska få anställning? En sådan arbetsmarknad kommer att likna de auktioner man hade för hundra år sedan i Sverige. Arbetsgivaren dikterar: Vill du ha jobb i mitt företag är det de här villkoren som gäller. Skriver man på har man accepterat dem, och då har man ett enskilt avtal. Det är ju där kollektivavtalet är grunden och garantin för den enskilde att ha rimliga arbetsvillkor. Det är därför vi också slåss för kollektivavtalsrätten tillsammans med facken. Det är därför vi också vinklar det så här. Det blir direktören själv på företaget som dikterar villkoren, medan den enskilde arbetstagaren inte har någonting att säga till om. Det är ett praktiskt resultat av den politik man kan läsa om i era motioner. Jag kan inte komma fram till någonting annat. Kent Olsson får i så fall försöka överbevisa mig om att jag har fel. När det sedan gäller att 15 % skulle stå utanför handlar ju detta om kriarättande. Den tabell som finns i reservationen skulle jag nästan vilja säga är lite grann av en dödgrävartabell. Det är så ni för statistik och hanterar den här saken. Frågan är om ni inte har bakbundit er själva i den debatten. Det är ju precis på samma sätt som statistik alltid har förts. Under den borgerliga regeringsperioden 1991-1994 hade vi verkligen hög arbetslöshet. Om jag skulle använda Kent Olssons sätt att räkna var den i det läget 30 %.
Fru talman! Jag måste säga att jag blir väldigt förvånad över Sven-Erik Österbergs syn på svenska företagare. När man hör Sven-Erik får man en känsla av att vi lever i ett gammalt feodalt samhälle där företagare inte alls var intresserade av sina anställda. Jag är mycket förvånad över denna syn på företagare och hur de agerar. Jag har en känsla av att vi har ett ganska bra arbetsliv, och man kan inte på något sätt leda i bevis att svenska företagare skulle bete sig på det här viset. Jag är mycket förvånad över att Sven Erik Österberg tror att undantag från turordningsreglerna skulle ge de här effekterna. Men det var en intressant upplysning till alla Sveriges företagare. Nu skulle jag vilja anknyta till det vi talade om förut när det gäller företagarna. Står Sven-Erik Österberg bakom Vänsterpartiets syn att det svenska företagsklimatet behöver förbättras och att socialdemokraterna har ett snabbt hoprafsat program vad gäller företagare? Jag har en annan fråga som jag skulle vilja ställa. Från den borgerliga sidan har vi sagt att AMS behöver förändras i grunden. Ur Sven-Erik Österbergs synpunkt fungerar AMS bra, hörde jag tidigare. Är det bra att man inte lyckas få ut mer folk i åtgärder? Är det bra att man misslyckas så totalt, så man vill inte göra någon förändring? Här kan man inte bara ta fram de borgerliga partiernas synpunkter, man kan också ta fram vad IFAU säger. Det är inte någon överdrivet positiv inställning till AMS. En sista fråga gäller jämställdheten. Enligt EU:s rekommendationer behöver man göra mer för att förbättra jämställdheten i Sverige. Det har visat sig att den proposition om jämställdhet och löneskillnader som gick igenom i utskottet inte har inneburit någonting. Vad tänker socialdemokraterna och regeringen göra för att förbättra jämställdheten och förbättra möjligheten att utjämna löneskillnaderna?
Fru talman! Jag tyckte att Kent Olsson sade att AMS har fått ut för få i åtgärder. Jag tycker att debatten har handlat om att det har varit för mycket åtgärder. Men det kanske var en felsägning från Kent Olssons sida. Jag vet inte. Jag tycker i varje fall i breda ordalag att AMS har fungerat väl. Däremot är det alltid så med stora organisationer att de hela tiden måste vara i viss förändring, vilket vi också har tillstyrkt i AMS förändringsdel, som ger en tydligare möjlighet till styrning. Vi har lyssnat på Riksrevisionsverket och även andra som har pekat på att styrningsdelen inte har fungerat hundraprocentigt. Det har vi tagit fasta på och låter det stå bakom den förändring som sker av AMS. Man får bättre styrningsmöjligheter, men utrymme lämnas också för ökat lokalt ansvar och möjlighet att påverka arbetsmarknadspolitiken i det regionala och lokala perspektivet. Det är inte minst viktigt att understryka just de delarna. Jag har en positiv syn på de svenska företagarna, Kent Olsson. Kent Olsson sade också själv att vi har ett bra arbetsliv i Sverige. Det är bra att han tycker det. Jag tror att det faktiskt till stor del beror på att vi också har en bra arbetsrättslagstiftning. Men det är precis den som Kent Olsson och hans partivänner vill ta bort. De vill ta bort den svenska arbetsrättslagstiftningen och komma med någonting annat som ni beskriver mycket väl i era motioner, som svenska folket faktiskt kan läsa och som vi har gjort en sammanställning av. Vi står för varje punkt vi redovisar av det ni vill föreslå. Ni vill ta bort möjligheten för de anställdas organisationer att åstadkomma lagar och regler som gäller för de anställda och bryta ned dem på den enskildes nivå, med precis de undantag och på det sätt som jag beskrev tidigare, så att den enskilde i en svår situation kan bli utlämnad till dikterade villkor därför att arbetsgivaren kan anse att nöden kan kräva just de delarna i det fallet. Arbetstagaren blir alltså försvagad i en sådan situation. Jag kan inte komma ifrån det. Det är så arbetsmarknaden faktiskt fungerar om det inte finns ett tydligt och bra regelverk som rättar till det. Det har vi faktiskt nu, och det ska vi vara rädda om.

Fru talman! Jag börjar med de arbetshandikappades situation. Jag sade nog delvis det, men vi har också skrivit i betänkandet att vi känner en allmän oro för de arbetshandikappades situation på arbetsmarknaden i stort. Vi tar den på största allvar. Det här förhållandet beror till viss del också på att kraven på dem som jobbar i det offentliga arbetslivet stramas åt hela tiden. Platsen för människor med arbetshandikapp minskar därför, vilket sätter extra tryck på problemet. Ska vi ha en arbetsmarknad som är i bra balans och harmonisk tror jag att den öppna arbetsmarknaden i allt högre grad också måste inrymma människor som inte i alla lägen har hundraprocentig arbetskapacitet. De måste också ha plats på den ordinarie arbetsmarknaden. Det är klart att staten har ett ansvar, men här måste också det privata näringslivet, likaväl som det offentliga, vara villigt att öppna portarna mer för människor som har arbetshandikapp. Det är en oerhört angelägen fråga. I och för sig kan jag hålla med Margareta Andersson när det gäller de höjda taken. Det kan vara en åtgärd, men vi får inte göra det så enkelt att vi tror att vi löser problemet bara genom höjda tak. Det är därför vår utskottsgrupp har varit en pådrivande kraft när regeringen nu har bestämt sig för att göra en bred översyn där man väger ihop arbetshandikappades situation, alltifrån dem som behöver lönebidrag till dem som behöver anställningsstöd eller är föremål för Samhalls verksamhet. Även Samhalls verksamhet är vi inne på att analysera. Tittar vi på varje liten del för sig kommer vi att missa en del, så det blir ett ordentligt brett grepp över hela arbetsmarknaden för de arbetshandikappades del. Det tycker jag att man kan välkomna och tycka att det är bra att det kommer en översyn. Därför tycker jag att man kan vänta lite grann med just den här delen, därför att det bör komma fram bra saker ur den här översynen så att vi kan fatta bra beslut så småningom.

Fru talman! Just det som Margareta Andersson tog upp i sitt exempel, att man har tillhört olika kassor och fått olika besked, kommer det att sättas in åtgärder mot genom att man nu kommer att tillsätta en ny myndighet som har att granska dels a-kassorna, dels arbetsförmedlingarna ur ett bredare perspektiv. Skälet är att reglerna ska tolkas lika från Ystad till Haparanda. Den enskilde ska få samma bemötande av a-kassan eller arbetsförmedlingen oavsett var i landet man bor. Det är en rättssäkerhetsförstärkning som kommer att ske för det kollektiv som besöker både akassan och arbetsförmedlingen. Därför borde Margareta Anderssons kvinnor i det här fallet få samma besked av sina a-kassor om de ställer samma fråga. Det är det som är målet. Det är viktigt att a-kassorna väger in förändringar och de justeringar som sker på arbetsmarknaden. Det handlar om att a-kassan inte får bli ett försörjningsstöd mellan återkommande arbetsperioder i ett vidare perspektiv. Det är viktigt att hålla kraften i detta om det sker en utveckling, så att a-kassan förblir en försäkring som ska täcka upp vid arbetslöshet och inte blir något som kommer att ingå i något slags rundgång. Här måste göras förnuftiga avvägningar i samband med förändringar så att försäkringen inte körs sönder och det blir en svår situation. Förändringar måste vägas in. Sist var det frågan om 11-punktsprogrammet, som jag inte hann få med i min förra replik. 11 punktsprogrammet har tagits fram just på grund av oron för det ökade antalet sjukskrivningar och förtidspensioneringar. Vad kan göras på arbetsmarknaden så att människor kan jobba längre och inte bli sjuka av sina jobb? Punkterna är i det här läget hållhakar. De kommer att efterhand fyllas upp med åtgärder. Regeringen kommer i dagarna att återkomma för att i vissa delar tydliggöra vad man vill göra med

Fru talman! Hans Andersson använder huvuddelen av sin tid till att prata om oppositionen och inte om vad han i stödpartiet har uträttat med Björn Rosengren, superministern. Det är betecknande. Jag noterar att Hans Andersson radar upp flera olika problem som han ser framför sig på arbetsmarknaden. Man hade ju förväntat sig att han skulle utöva sitt inflytande i förhandlingar för att få fram förslag som möter framtidens problem. Jag tycker att vi i oppositionen har pekat på flera åtgärder och inriktningar för att möta framtidens problem än vad regeringen har lyckats med hittills. Om Hans Andersson har ytterligare problem, varför tar han inte tag i dem i samarbetet med Socialdemokraterna? Eller tillhör Hans Andersson ett stödparti som inte har tillräckligt inflytande? När det sedan gäller de resurser vi satsar på arbetsmarknadspolitiken har vi mindre kostnader därför att vi lägger en stor del av minskningen på akassestöd. Vi växlar över det till höjda egenavgifter, som i sin tur kompenseras mer än väl av sänkta inkomstskatter för låg och medelinkomsttagare. Det är en strukturförändring av arbetsmarknadspolitiken för att få bättre följsamhet till lönebildning och liknande. Sedan har vi också regelförändringar som möter mindre kostnader. Vi har t.ex. inte fyra olika varianter av anställningsstöd. Vi har en variant av anställningsstöd, för att ta ett exempel. Vi satsar också i skarpa förslag på ett bättre företagsklimat, sänkta skatter för företagande, införande av skatteavdrag för hushållsnära tjänster och liknande. Jag noterar också att Hans Andersson berömmer sig av klimatet i Gnosjö men inte av klimatet i Norrbotten. Är det en slump att Hans Anderssons parti är starkt i Norrbotten och inte i Gnosjö?

Fru talman! Jag får tacka för detta beröm. Det ska nog värderas ganska högt eftersom det kommer från Vad jag vill säga med jämförelsen mellan Gnosjö och Norrbotten är att i Gnosjö, för att ta ett exempel, finns det ett gott klimat för småföretagande och för näringslivets tillväxt tack vare de traditioner och den miljö som finns där. Detta är sämre på andra håll i landet. Det är någonting som är positivt, men det kräver också en viss atmosfär. Det är ingen slump att Hans Anderssons parti är starkt i områden där stora statliga företag har dominerat. Hans Andersson sade just att det är kortsiktiga beslut både i privat sektor och i offentlig sektor. Men om lösningen är mer offentligt ägande och mer offentligt styrande, som Hans Andersson och hans partikamrater så ofta pläderar för, borde ju problemen vara mindre där politiken styr allt. Men receptet är inte mer offentlig styrning. Tvärtom tror jag att det är att skapa ett gott klimat för företagen och goda konkurrensvillkor. Då kan vi klara jobben i Gislaved och på andra orter, men inte genom att styra mera uppifrån. Låt mig bara avsluta med att säga att vi har haft en ökning av sysselsättningen i Sverige, men det har varit en högre ökningstakt i elva av de andra EU länderna. Danmark som har en hög sysselsättningsgrad, liksom Sverige, har ändå kunnat öka sysselsättningen snabbare än Sverige. Det jag försökt säga i mitt anförande tidigare är att konjunkturen har varit god. Det har räddat svensk regering och svensk arbetsmarknad. Men problemet är passiviteten som har rått när det gäller att strukturera om arbetsmarknaden och vidta åtgärder som gör att vi kan möta lågkonjunkturen. Hans Andersson erkänner ju med sitt beklagande över allt han inte har fått igenom att regeringen faktiskt har varit passiv och inte kommit med förslag. Det erkännandet tackar jag för, för det bevisar att min tes här har stämt. Det bevisar också att Sven-Erik Österberg inte har svarat korrekt, tycker jag, på de frågor som jag ställde till honom tidigare.

Fru talman! Den här debatten liknar i mångt och mycket tidigare debatter. Hans Andersson börjar i vanlig ordning att med högljudd ton recensera de olika borgerliga förslagen och kommer fram till att det ena förslaget är sämre än det andra. Det är vi ju så vana vid i sådana här debatter. Jag skulle dock vilja påstå att den borgerliga enigheten är betydligt större än den enighet ni har på vänstersidan. Göran Persson sade för en tid sedan att Vänsterpartiet inte var att lita på. Och angreppet som finns i Dagens Industri är ju inte litet: "Vill Socialdemokraterna göra något för småföretagen? Socialdemokraternas förslag för att ge de mindre företagen bättre villkor förefaller lösryckta och hastigt hopkomna. För en verkningsfull politik krävs ett helhetsgrepp." Man dömer på något sätt ut hela den socialdemokratiska företagspolitiken. Här kan vi i mångt och mycket vara överens eftersom både OECD och företagarna gör det. Men att Hans Andersson skulle göra det och stå bakom att man ska göra skatteförändringar och annat är faktiskt glädjande men mycket överraskande. Framför allt är väl skillnaden mellan Socialdemokraterna och Vänsterpartiet i det här fallet ganska stor. Om jag inte hörde fel sade faktiskt Hans Andersson för en stund sedan att han stod bakom artikeln av Marie Engström och Per Rosengren. Jag skulle vilja höra hur Hans Andersson ska påverka Socialdemokraterna att gå åt rätt håll. Är det så att det ska stå en vänsterpartist framme i talarstolen och vara nöjd över att vi har nästan 15 % människor som inte befinner sig i arbete? Är det så att Hans Andersson, som är statistikläsare och plockar fram de siffror som passar honom medan han däremot avfärdar de andra siffrorna, tycker att AMS fungerar bra efter de rapporter som han har läst från IFAU och annat. Andersson att AMS verksamhet är bra och inte behöver förändras, som vi har sagt att den behöver göras från den borgerliga sidan?

Fru talman! Det är lite drygt att debattera med Hans Andersson, för tycker man inte som han så är det dumt. Har EU en statistik så är den fel om den inte passar Hans Andersson i Vänsterpartiet. Det är så att vi ligger i mitten av den statistik som förs av EU när det gäller arbetslöshet. Det är bara att konstatera. Siffrorna finns. Det är bara att läsa innantill. Om de sedan inte passar Hans Andersson så må det vara hänt. Det är samma sak med arbetslösheten. Vad är det för dumheter att påstå att de här människorna befinner sig utanför arbetsmarknaden? Vad är det för påstående att AGA fungerar bra? Jag tog ju i ett tidigare anförande upp hur en person betraktade en stor del av AGA:s verksamhet som vuxendagis där man fick sitta och ägna sig åt högläsning. Är det ett bra sätt att bedriva arbetsmarknadspolitik? Tror inte Hans Andersson att de här människorna hellre skulle vilja ha ett riktigt arbete? Men den politik som Hans Andersson för leder inte till detta. Det är positivt att Hans Andersson nu ser att man måste förändra villkoren för företagarna. Men det är faktiskt viktigt att man får med sig det stora partiet också. Låt mig slutligen säga att vi förhoppningsvis är överens om en sak. Det är att väljarna är ganska kloka. Är väljarna kloka så ser de faktiskt att det borgerliga alternativet innehåller mer enighet än vad som finns på den socialistiska vänstersidan.

Fru talman! I dag står vi och debatterar årets budgetbetänkande när det gäller arbetsmarknadsutskottet, dagen efter att 13 män har fått ta emot Nobelpriset för sina insatser i mänsklighetens tjänst. Det är i dag på dagen tre månader efter de hemska dåden i New York som drabbade så många oskyldiga och som har lett till att ännu fler oskyldiga har dött i Inför den stundande julhelgen känner jag att händelserna åter kommer oss nära. Dessa händelser har lett till att världsmarknadsläget har blivit instabilare och att penningmarknaden har försvagats än mer än den tidigare befarade konjunkturnedgången visade på. Arbetsmarknadsutskottet måste därför också påpeka att sysselsättningen kan minska och att arbetslösheten kan befaras stiga något. Prognoser blir osäkra att göra. Jag tycker naturligtvis liksom alla andra att det är oroande att ungdomsarbetslösheten ökar. Det stora antalet varsel i går, 1 300 på en enda dag, bl.a. i Gislaved, oroar mycket. I min hemregion i Trollhättan varslar Volvo Aero 310 personer, vilket är mycket oroande. Fru talman! Däremot är jag mycket positiv till att förslaget om ett friår, som jag länge har drivit, har vunnit gehör hos regeringen. Ett nationellt friår, där alla som känner att de vill kunna berika sitt liv med att förkovra sig eller bara vara hemma med sina barn, kan så småningom komma att genomföras i hela landet. Många känner sig i dag på gränsen till utbrändhet och måste komma ifrån det vardagliga slitet och stressen på arbetet. De tre åren under vilka friåret nu ska bedrivas ger dessa människor den chansen. I budgetförhandlingarna och i de senare förhandlingarna mellan regeringen, Vänstern och Miljöpartiet blev överenskommelsen att tolv kommuner får chansen att pröva friåret i offentlig sektor eller i det privata näringslivet i små eller stora företag. Trycket från kommuner i hela landet har varit stort för att få ta del av friåret, och ca 100 kommuner har sökt, men många ytterligare har också efteråt ringt och velat vara med och få chansen att söka. För att snabbt komma i gång med friåret blev därför ansökningstiden kort. 85 % av a-kassan och en friårstid på mellan tre månader och ett år gäller för den som tar ledigt och ger plats åt en arbetslös som får lön och en praktik som kan bli en fot in i arbetslivet. Fru talman! Min förhoppning är att friåret ska bli en räddningsplanka för några av dem som bränner ut sig på sin arbetsplats. Vid de försök som har gjort bl.a. i Trelleborg har de som prövat friåret uppgett att det var som att vinna högsta vinsten och att det efteråt var lätt att komma tillbaka till sitt arbete. De pengar som ligger i budgeten under utgiftsområde 13 och som är anslagna för genomförandet av friåret kommer att bli till nytta för dessa människor och även för dem som får chansen att pröva ett arbete. Det har visat sig, fru talman, att ungdomar och människor med utländsk bakgrund kan ha en chans att komma in på en friårsplats. Ungdomsarbetslösheten har i år ökat, och som vi hörde var det i november månad faktiskt 6 000 fler än i november förra året. En ung människa som prövar på en plats under ett friår har mycket större chans att senare få jobb som utlyses på den arbetsplats som han eller hon har varit på. För personer med utländsk bakgrund är arbetslösheten mycket hög. Flera av de kommuner som sökt friåret har också angett att det är just för denna kategori arbetslösa som friåret kan komma att användas. Bl.a. Göteborg har framhållit detta faktum. Här kan friåret bli ett tillskott. Fru talman! Miljöpartiet står bakom de förändringar av Arbetsmarknadsverket som regeringen har beslutat att göra. Att ledningsformen vid länsarbetsnämnderna får s.k. styrelse med begränsat ansvar är bra i och med att den demokratiska insynen och inflytandet då behålls samt att länsarbetsnämnderna på så vis finns kvar som egna myndigheter. Miljöpartiet värnar om det lokala inflytandet, men samtidigt kanske det behövs en tydligare styrning och en bättre fördelning över landet. De 700 miljonerna för tillfälliga personalförstärkningar hos AMS permanentas nu, och det är behövligt. Likaså ställer sig Miljöpartiet bakom att 15,2 miljoner får användas för tillsyn av arbetslöshetsförsäkringen. Fru talman! Den lägsta nivån på aktivitetsstödet höjs till 183 kr per dag den 1 januari 2002 som en del av anslaget på 36 miljarder. Detta är bra och något som vi har drivit hårt i budgetförhandlingarna tidigare i år också. Det är fördelningspolitiskt bra att de låga golvnivåerna höjs. Fru talman! 7 miljarder läggs på särskilda insatser för arbetshandikappade. Jag kan faktiskt tycka att lönebidraget som har legat still sedan 1992 är för lågt, och jag har också utvecklat det i en motion från allmänna motionstiden i år. Lönenivån för personer med arbetshandikapp är för låg och bör följa löneutvecklingen i landet. Lönebidraget som beviljas av arbetsförmedlingen är flexibelt, vilket avgörs utifrån den enskildes handikapp och genom en diskussion med arbetsgivare. Ofta kan en person få anställning hos olika arbetsgivare med en lägre ersättning hos privata arbetsgivare och en högre hos offentliga arbetsgivare. Maximalt bidrag är dock 80 % av en lönenivå upp till 13 700 kr. Detta är också för närvarande taket. Systemet är orimligt, för den enskilde och i synnerhet för de arbetsplatser som är organisationer med begränsat ekonomiskt utrymme. De har sällan eller aldrig ekonomiska möjligheter att betala en högre lön. För närvarande har många lönebidragsanställningar inom handikapporganisationer. Dessa organisationer har svårt att klara sig nu på grund av att lönebidraget har varit statiskt sedan 1992. Regeringen bör utforma ett system där lönebidraget kopplas till lämplig nivå på prisbasbeloppet och därmed möjliggör en kontinuerlig uppräkning av nivån. Herr talman! I budgetpropositionen aviserar regeringen en översyn, och utskottet utgår från att den ska ha en bred ansats rörande insatser för handikappade med bl.a. lönebidragssystemet. Detta välkomnar jag och vill härmed skicka med mitt inlägg om en höjning av lönebidragen och en koppling till prisbasbeloppet. Herr talman! Jämställdhetslagen har skärpts, och åtgärder för att komma åt löneskillnader mellan kvinnor och män har föreslagits. Detta till trots har, tyvärr, inte mycket hänt. Löneskillnaderna är fortfarande för stora. Skärpningen av lagen måste leda till att skillnaderna kan börja suddas ut. JämO har drivit löneskillnadsmål i AD men har där inte haft någon framgång. Det sista målet som JämO förlorade aktualiserar de motioner som jag tidigare drivit om en annan sammansättning i AD vid lönediskrimineringsmål eller att dessa mål flyttas och avgörs i allmän domstol. De medel som ställs till JämO:s förfogande ställer sig Miljöpartiet bakom. JämO har alltså nu en grannlaga uppgift, speciellt som jämställdhetspolitiken nu ska integreras med alla politikområden. Herr talman! Ohälsotalen ökar i samhället, och sjukförsäkringskostnaderna stiger och beräknas i år ligga på 63,3 miljarder kronor, inklusive förtidspensioner. Andelen stress och utbrändhetsrelaterade sjukskrivningar har fördubblats på två år, enligt SPP. individer varit sjukskrivna längre tid än ett år. Den ökning som sker gäller nästan enbart kvinnor, och kvinnor utgör två tredjedelar av antalet långtidssjukskrivna. De flesta finns inom offentlig sektor. Regeringen föreslår ett 11-punktsprogram för minskad ohälsa. Detta är välkommet efter alla motioner och interpellationer som lagts fram i ämnet. En del som inte tas upp i 11-punktsprogrammet är den om yttrandefriheten. Rädslan för att föra fram kritik och tystnaden på våra arbetsplatser är ett stort problem och har stor betydelse när det gäller dåligt klimat på arbetsplatsen. Således ökar ohälsan på grund av en pressad situation. Denna del måste ingå i hälsoprogrammet. Jag skickar med detta till regeringens arbetsgrupp. Jag vill avsluta med att säga att ett friår som kan utnyttjas av alla i landet skulle kunna bli ett bra medel just mot ohälsa. Stefan Attefall, detta med 60 dagars sjuklöneperiod säger vi absolut nej till. Det är inte något som vi har tänkt medverka till. Härmed, herr talman, vill jag säga att jag står bakom arbetsmarknadsutskottet budgetbetänkande AU1. Jag yrkar alltså bifall till utskottets förslag i betänkandet. Eftersom det är vår sista arbetsmarknadsdebatt för året vill jag önska herr talmannen och utskottet med kansli liksom alla andra en god jul, en trevlig, skön och avkopplande jul.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

När det gäller finansieringen av friåret satsar vi 65 miljoner kronor. Det gäller alltså tolv kommuner. Brutto handlar det om 175 miljoner kronor. Friåret är dock på ett sätt självfinansierat i och med att det kommer in a-kassepengar från dem som får arbeta eller praktisera i stället för den som går. Den personen får alltså lön, och den som går får en del av akassan - 85 %, så 15 % finns över. Sett till Statskontorets utredning kommer ett nationellt friår inte att kosta så mycket mer i landet. Jag tror därför att de 175 miljoner som vi tillsatt kommer att räcka betydligt längre än vad som kommer att utnyttjas i de tolv kommunerna. Ett nationellt friår tycker jag bör komma till stånd så småningom. Jag tror att det är en mycket bra sak. I Trelleborg, och dessförinnan i Danmark, har det ju visat sig vara så.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

Herr talman! Jo, Margareta Andersson, jag hoppas verkligen att det blir mycket av det. I Trelleborg var det fråga om ett försök under två år som man inte fick fortsätta med. Bl.a. hade man tillgång till otraditionella medel där nere. I Danmark var det först en ersättning med 100 % av a-kassan. Man hade inte kravet att en arbetslös i stället skulle komma in på friårsplatsen. Detta gjorde att det blev väldigt dyrt. Därför sänkte man så småningom ersättningen t.o.m. till 60 %. Trots det var det många som utnyttjade friåret. Man satte också till att en arbetslös skulle komma in i stället. I Finland har man bedrivit sådan här verksamhet i flera år. Där är ersättningen så låg som 30 % av a-kassan. Trots det är det alltså en hel del människor som prövar detta. När det här gick igenom i onsdags fick jag många erkännanden, bl.a. från TV-folk som ville utnyttja friåret. De skulle säkert pröva på det här, så jag tror faktiskt mycket på detta.
Herr talman! Jag har några frågor till Barbro Feltzing. För det första gäller det ohälsan i arbetslivet. Jag tackar för beskedet att Miljöpartiet säger nej till ett förlängt arbetsgivaransvar till 60 dagar. När både v och mp har sagt detta måste väl förslaget vara dött i Regeringskansliet. Jag hoppas alltså att de här tankarna inte lever vidare. Sedan har vi det 11-punktsprogram som finns i budgetpropositionen och som är luddigt och vagt. Det utreds, utreds och utreds. Hur snabbt kan vi få stopp på de skenande sjukskrivningskostnaderna med hjälp av det här 11-punktsprogrammet? Vad finns det för skarpt i detta? Jag har inte hittat något sådant, men Barbro Feltzing kan kanske hjälpa mig med den saken. För det andra gäller det löneskillnaden mellan män och kvinnor. Det är då intressant att studera Regeringskansliet. Barbro Feltzing har ju nu ett inflytande i regeringen genom samarbetet med Socialdemokraterna. Vi ser hur Regeringskansliet självt haft ökande skillnader mellan antalet män och kvinnor under åren 1991-1999 och år 2001. Det är stora skillnader jämfört med hur det var tidigare, och skillnaderna ökar. Frågan är: På vilket sätt utövar Barbro Feltzing inflytande för att få ett stopp på den lönediskriminering som pågår i Regeringskansliet?
Herr talman! När det gäller regeringens 11 punktsprogram kan jag säga att jag i en motion, där jag skriver bl.a. om utbrändhet och stress, faktiskt har fler förslag än vad regeringen här har. Exempelvis har jag nämnt yttrandefriheten, som jag tycker är viktig. Hur snabbt detta kan gå hänger nog inte på mig. Däremot hänger det väl mycket på regeringen när det gäller det 11-punktsprogram som man tänkt sjösätta lite längre fram mot valet. Många av de här sakerna ska väl kunna vara till hjälp bl.a. när det gäller att försöka minska ohälsan inom den offentliga sektorn, där ohälsan faktiskt är störst. Det är mest kvinnor som är utsatta för detta. Två tredjedelar av dem som är utsatta för ohälsa är, som sagt, just kvinnor. Det tror jag är en bra sak. Jag skulle också kunna tänka mig att man gör en nationell handling för detta. Jag skulle också vilja se en utredning av hur man har det med makten över sig själv i vardagen. Det gäller bl.a. yttrandefriheten och tystnaden på arbetsplatserna. Där tror jag att det finns mycket att göra. Jag vet inte riktigt vad jag ska svara på frågorna om Regeringskansliet. Jag har självfallet inte mycket inflytande över lönesituationen för kvinnorna i Regeringskansliet. Men jag har fört fram detta till Margareta Winberg flera gånger, och jag kommer att fortsätta arbeta för detta så att det blir en ändring.
Herr talman! Ursäkta mig, men det är ganska ointressant att Barbro Feltzing har många förslag och kan tänka sig olika saker. Det intressanta är: Vad uträttar Barbro Feltzing när hon sitter i samarbete med regeringspartiet och med Vänsterpartiet? Det intressanta är vilka förslag till beslut som kommer fram och vad som händer. Barbro Feltzing avslöjar här att det tydligen ska komma fram förslag till valrörelsen. Men det är ju nu människor är sjuka, för katten! Det är nu människor sjukskriver sig och det är nu kostnaderna sticker i väg. Det är sådana åtgärder vi behöver. Jag har klagat på den här passiviteten tidigare. Vi saknar aktivitet. Jag hade hoppats att Barbro Feltzing skulle kunna hjälpa till att skjuta på, men det verkar som om Barbro Feltzing tänker i sin kammare men inte driver på. Man kan fråga sig varför Barbro Feltzing samarbetar med Socialdemokraterna när hon inte använder makten och möjligheten. Samma sak gäller löneskillnaden. Det handlar om hur man driver på och vilka krav man ställer. Man ska ställa ultimativa krav och säga: Här går gränsen för vår medverkan! Men Barbro Feltzing kanske inte har någon gräns, utan tycker att det går bra så länge det bara rullar på. Vi som vill ha resultat blir tyvärr lite otåliga.
Herr talman! Jag tycker att det har hänt en hel del, Stefan Attefall. Det gäller bl.a. det som jag har pratat om, dvs. friåret. Jag ser att det är en väldigt stor sak för hälsan om man kan påverka så att människor inte blir utbrända utan förhindra det i stället. Genom att ta sig ett friår kan man undvika att människor blir utbrända och kanske sjukskrivna i flera år. Jag tycker att det är väldigt långt gånget om man på det sättet kan förhindra att någon blir utbränd. Jag är mycket glad över att detta har gått igenom. Vi har fört fram det i flera år, och det gick igenom i budgeten. Det är en av de här sakerna. Jag arbetar också för en arbetstidsförkortning. Vi har en parlamentarisk grupp som sitter. Om den kan komma fram till ett förslag så är det väldigt bra och kan naturligtvis också påverka ohälsan. Det finns också flera andra förslag som jag kommer att verka för. Det gäller t.ex. övergångsarbetsmarknader. Jag har väckt motioner om sociala arbetskooperativ. Det pågår ett arbete i Regeringskansliet om det. Det finns även fler förslag om ohälsan, bl.a. om yttrandefrihet. Jag vet att Britta Lejon arbetar med detta, och hon har sagt att det ligger långt framme för hennes del. Man kan alltså påverka mycket. När det gäller kompetensutveckling hoppas jag att de individuella kompetenskontona snart ska komma. Det är inte bara Hans Andersson som har slitit med det, utan det har också jag slitit med mycket. Förslaget utmynnar från Miljöpartiets förslag om skatteväxling. Det var därifrån pengarna avsattes. Man kan säkert komma fram till att även kompetensutveckling är en viktig sak i när det gäller ohälsan i arbetslivet.

Herr talman! Utskottskamrater! Vi är faktiskt riktigt många här i dag för att vara en sådan här debatt. Jag vill vända mig emot hela betänkandet, ungefär i linje med Kent Olsson. Framför allt vill jag vända mig emot de osakliga, rätt ohederliga och framför allt ointressanta påståenden som framförts av Sven-Erik Betänkandet sätter ett nytt rekord i åtgärder. Vi har pratat om åtgärder och åter åtgärder under hela denna debatt. Jag har fortfarande inte hört - annat än från mina borgerliga bröder förstås - något om hur man ska få fram en politik som skapar fler jobb. Jag tycker att detta är ett stort problem. De ungdomar som i allt större utsträckning och allt snabbare nu blir arbetslösa möts av aktivitetsgaranti, lite a-kassa om man har lyckats kvalificera sig till den - vilket är väldigt ovanligt i den åldern - och ett muntligt löfte från Sven-Erik Österberg om kanske ytterligare lite ungdomsgaranti. Men inga jobb! Så blir det om Sven-Erik Österberg och hans kompisar får bestämma. Nu när konjunkturen vänder så ser vi hur muren mellan dem som har lyckats ta sig in och dem som inte har lyckats göra det växer. Vi ser hur ungdomar och även invandrare, som ofta inte heller har lyckats etablera sig på arbetsmarknaden, kan glömma den chans som kanske fanns förut när det blir hårdare konkurrens om jobben. Nu ser vi att ungdomsarbetslösheten steg i november med 29 %. Sven-Erik Österberg har visserligen sagt att det är oroande, och det har AMS generaldirektör och många andra här också sagt. Det tycker jag med. Men jag undrar vad vi ska göra åt det. Jag har förslag, men det har inte kommit fram så många andra i debatten. Socialdemokraterna har inte lyckats ta vara på högkonjunkturen. Ni har faktiskt haft rätt så bra år på er att göra någonting av era idéer. Men bara var tredje Rosengårdsbo hade jobb nu när den här högkonjunkturen tog slut, mot två tredjedelar i slutet på den förra. Det har blivit ännu svårare för de svagaste på arbetsmarknaden att ta sig in på den med er politik. Det är svårt att säga varför, säger Sven-Erik Österberg. Nej, det är det inte, tycker jag. Detta är ju resultatet av den politik som skyddar dem som har tagit sin in på bekostnad av dem som inte har gjort det. Den skyddar de starka på bekostnad av de svaga och den skapar framför allt inte några nya jobb. Detta är en politik som stärker fackpamparnas makt men minskar människornas eftersom för få människor får jobb med er politik. Sedan jag föddes, vilket var relativt nyligen jämfört med flera av debattörerna, dvs. ungefär 30 år sedan, har många av våra konkurrentländer fått bättre utveckling av jobben, som många har anfört här. Antalet jobb har fördubblats i USA och Kanada t.ex. sedan 1960-talet. Det har ökat i länder som är rätt socialistiska ibland, som t.ex. Frankrike och Danmark. Men det har knappast ökat alls i Sverige. Det är där problemet ligger. Vi har för få jobb. Sven-Erik Österberg står här och skryter samtidigt som jag tycker att svensk arbetsmarknadspolitisk debatt borde handla om hur vi ska åtgärda problemen med att för få får jobb, med att vi har blivit fler men inte jobben och med att vi är för dåliga på att skapa flera jobb så att färre blir arbetslösa. Det är sådant den här debatten borde handla om. Visst har vi en internationell lågkonjunktur, och visst är nedgången i ekonomin inte bara Björn Rosengrens eller Sven-Erik Österbergs fel utan i viss utsträckning bin Ladins och världslägets osv. Men det är ju i tider som dessa som det är särskilt viktigt att ha en arbetsmarknad som fungerar. Det är i tider när vi t.ex. hör om nedläggningen i Gislaved som det är särskilt viktigt att den svenska arbetsmarknaden kan plocka upp dem som vill in och skapa nya jobb i stället för att bara gråta över gamla som försvinner. Det är detta som vi borde föra en saklig debatt om tycker jag, Sven-Erik Österberg. Och då menar jag inte påståenden som dem som har refererats här från Låt mig ta ett exempel på det som Sven-Erik Österberg kallar direktörernas diktatur. Vi kan ta Lars Olof "Tjolle" Johansson i Skövde. Han hade varit anställd målare och medlem i Målarförbundet, som mig veterligen är ett LO-förbund, i 34 år. Han blev arbetslös men gav inte upp för det utan startade eget. Då blev han försatt i blockad av Målarförbundet för att han inte tecknade kollektivavtal med sig själv. Sådana regler skapar inte nya jobb. De hindrar nya jobb! De hindrade Lars-Olof "Tjolle" Johansson i Skövde från att faktiskt skapa sysselsättning åt sig själv och kanske också på lång sikt åt andra. Det tycker inte jag är diktatur. I Lars-Olof "Tjolle" Johanssons fall skulle det behövas en politik som låter honom skapa jobb. Det borde vara bra att någon vill starta målerifirma i stället för att deppa i arbetslöshet och kanske bli långtidssjukskriven till slut. Det är min utgångspunkt i detta. Min utgångspunkt i denna debatt är allmänintresset. Jag vill att fler ska kunna ta sig in på arbetsmarknaden. Jag vill att debatten ska handla om hur vi skapar fler jobb i stället för hur vi ska skydda dem som är kvar och i stället för att vi inte pratar om hur vi ska skaffa nya. Vilket perspektiv har Sven-Erik Österberg? Jag kräver svar på frågan om det viktigaste för Sven-Erik Österberg är fackets egenintresse eller människornas behov av att få jobb.

Herr talman! I denna sena timme kan jag ändå inte hålla mig härifrån. Av vad hjärtat är fullt får munnen tala några få minuter i ett specialärende i kvällens debatt. Det handlar då om de arbetshandikappade. Jag hade ingen replikrätt på Hans Anderssons anförande. Men vi i Folkpartiet vill inte lägga ned AMS utan vi vill förändra AMS.

Jag yrkar bifall till reservation nr 11 så att detta inte blir bortglömt. Folkpartiet hävdar starkt sitt intresse för att främja de handikappades rätt till ett arbete. Lönebidragstaket måste höjas. Vi anser att anslaget 22:4 Särskilda insatser för arbetshandikappade bör höjas med 50 miljoner kronor. Jag vill göra det erkännandet att regeringen och socialdemokraterna är på rätt väg, men det behövs ännu mer pengar just till denna mycket viktiga grupp på arbetsmarknaden. Samhalls verksamhet för sysselsättning av arbetshandikappade är av stor social vikt för ett mänskligare liv. Mitt anförande i AU-debatten i dag ska handla om arbetsmarknadspolitik för ett mänskligare Sverige, speciellt för de handikappade, kopplat till den extra satsning som Folkpartiet vill göra på denna viktiga punkt. Det handlar helt enkelt om en politik för att man ska kunna leva drägligt trots att man har ett handikapp. Ordet tillväxt tilltalar Folkpartiet. Det är ett bra ord bara det också omfattar de människor som har drabbats av någon form av arbetsmarknadsmässiga problem. Deras förutsättningar att få delta i tillväxtarbetet är viktiga för Folkpartiet. Herr talman! Arbete är en rättighet för alla, vilka förutsättningar man än har och var man än bor i Sverige. Alla ska få bo där de vill, anser Folkpartiet i sitt program Bo där Du vill. Marknadskrafterna ska stödjas så att det ska finna plats för alla att delta på arbetsmarknaden och känna delaktighet i tillväxtarbetet. Samhall AB har här en mycket viktig uppgift. Man ansvarar för mer än 25 000 människor som via Samhall får en dräglig vardag med ett nätverk av arbetskamrater, något som vi tror betyder mer för dessa människor än för en som är fullt arbetsför. Jag vet vad jag talar om, inte minst från mitt eget hemlän Värmland där verksamhet med stöd till arbetshandikappade har fungerat bra på många orter och gör så fortfarande. Tillfälliga stödområden med extra anslag i kristider måste få finnas kvar. Sådana orter som Bengtsfors, Arvika, Hagfors, Munkfors, Töcksfors, Gislaved, Katrineholm m.fl. orter ska under en begränsad tid få möjlighet till stöd när jobben försvinner snabbt. Viktigt är då att inte glömma bort de handikappade i dessa kristider. Nedläggningar får inte döda en hel bygd, utan man måste ha möjlighet till återhämtning med chans att få nyetableringar till stånd med nya arbetstillfällen som följd för alla oavsett arbetsförmåga. Akutmottagningen i Regeringskansliet bör hållas öppen vid överraskande och oväntade nedläggningar, såsom har skett i dag i Gislaved. En snabb överföring av medel från staten via de lokala arbetsförmedlingarna och länsstyrelsen till den kommun som har drabbats och den lokala arbetsförmedlingens kunskap i samverkan med Samhall är ett viktigt scenario i en krisort. Även de lokala bemanningsföretagens samverkan ska tas till vara. Det är en bra väg. Där finns ofta kunnig personal som samverkar med arbetsförmedlingarna och Samhalls företrädare. Just tillverkningsindustrin tycks vara värst utsatt för permitteringar i nuläget och därmed i behov av medel för omställning, ofta innebärande utbildning och omskolning eller stöd till tillverkningen under en övergångstid eller omställningstid. Här ska arbetshandikapp prioriteras, anser Folkpartiet och anslår därför extra pengar till detta anslagsområde. Det innebär inte att Folkpartiet avstår från att ha synpunkter på den omorganisation som pågår inom Samhall AB. En omställning som minskar administrativa kostnader och som gynnar de anställda med handikapp får anses vara positiv. Ett närmare samarbete mellan bemanningsföretag, Samhall AB och arbetsförmedlingarna måste utvecklas så att administrationen effektiviseras och så att befintliga medel tillfaller de arbetslösa, och då i synnerhet de arbetshandikappade, anser Folkpartiet liberalerna. Herr talman! Ändå är det viktigaste ett företagsklimat som leder till utbyggnad av arbetstillfällen i hela landet där företagare, friska anställda arbetare och arbetshandikappade trivs och har ett arbete. Det skulle också leda till att hela landet skulle brukas och bebos. Det är en heltäckande arbetsmarknadspolitik i denna önskan som Folkpartiet liberalerna torgför politiskt i programmet Bo där Du vill och genom arbetet i arbetsmarknadsutskottet.

Herr talman! Att bara skoja får stå för Hans Andersson. Det är allvar i vår politik. Vi tror på den. Det kan vara en av orsakerna till att det på det arbetsmarknadspolitiska området kan anslås något mindre pengar. De kommer igen i infrastruktursatsningar, i satsningar på företagsklimatet och hushållsnära tjänster och i sänkta skatter m.m. På utbildningssidan hamnar pengarna någon annanstans, men det ska vi kanske inte gå in på i denna debatt. Vi tror på småföretagande när det gäller både vård och omsorg. Vi tror, som jag sade i början, på hushållsnära tjänster. Vi tror på en massa saker - precis som Anna Kinberg försökte säga - som ska skapa arbete i stället för arbetslöshet. Den debatten har Elver Jonsson haft med Hans Andersson tidigare. Min hjärtefråga i kvällens debatt är att vi, oavsett vilket läge vi är i, aldrig får glömma bort de arbetshandikappade. De ska alltid få vara med, hur än situationen är och hur vi än löser de problem som uppstår i alla de "forsar" i Värmland, Dalsland och övriga Sverige som vi talade om.

Herr talman! Att diskutera alternativ till bidragspolitiksamhället med Hans Andersson är väldigt svårt. Jag har sagt att vi tror på ett bra företagsklimat. Jag har sagt att vi vill satsa på Sverige, så att företagarna inte flyttar från landet. Jag har sagt att vi vill satsa på småföretagare och att vi för vår del tycker att de ska få lov att satsa både på vård, omsorg och skola, utan ideologiska problem. Vi tror på vår politik. Vi tror på hushållsnära tjänster. Mot bakgrund av detta, och mot bakgrund av våra förslag om sänkta skatter och infrastruktursatsningar, tror vi att det inte behövs så många åtgärder i krisområden. Det är det vi vill komma fram till. Det ska finnas arbetstillfällen och inte arbetslöshet.

Herr talman! Några talare har redan varit inne på det faktum att vi befinner oss i ett osäkert konjunkturläge. Utskottet har också mycket tydligt markerat vikten av en beredskap för att stärka sysselsättningsoch arbetsmarknadspolitiken - detta för att både kortsiktigt och långsiktigt mota konsekvenser som annars kan följa av en skarp konjunkturnedgång. Sysselsättningstillväxt är A och O om vi ska klara den framtida välfärden. Det behövs nya jobb både i offentlig och privat sektor. Hans Andersson har tidigare redogjort för vår företagarpolitik. Jag vill komplettera med att Vänsterpartiet också menar att det behövs tillväxt och mer resurser i offentlig sektor. Det behövs både för att höja kvaliteten i vården, skolan och omsorgen och för att skapa bättre arbetsvillkor för de anställda, som till stor del som bekant är kvinnor. Offentlig verksamhet, menar jag, kan också utgöra en motvikt till den kortsiktighet som alltmer präglar svenskt näringsliv. Kvartalsrapporter och aktieutdelningar betyder ofta mer än socialt ansvar och långsiktiga investeringar. Nu och då hör vi om verksamheter som läggs ned, trots att de går med vinst. Det finns all anledning att följa upp den utveckling som vi ser med alltfler varsel. Nu senast var det Gislaved som fick ta emot ett dystert besked. Mer än dubbelt så många personer har varslats t.o.m. november i år än under fjolåret. Här pågår det arbete via AMS, som följer upp vad som händer med framlagda varsel. Det pågår också ett viktigt arbete med att ta fram en omställningsförsäkring - en försäkring som vi hoppas ska bli obligatorisk för hela arbetsmarknaden. Men trots att detta sker finns det ett stort behov av att se över ytterligare möjligheter. Från Vänsterpartiets sida menar vi att det finns intressanta exempel på lagstiftning vid företagsnedläggelser i andra länder som vi bör titta närmare på. Det är olika former av lagstiftning som syftar till att stora företag ska ta ett större socialt ansvar. Det handlar både om krav på att nedläggningsbeslut ska motiveras på ett rimligt sätt och om krav på att företaget i vissa fall ska betala ekonomisk ersättning för sitt agerande. Just nu finns det en del som tyder på att Sverige har en negativ konkurrenssituation och att det är "för billigt" att säga upp personal här jämfört med i andra länder. Nu är det inte enbart nedläggningar som är exempel på kortsiktighet. Även anställningsvillkoren har förändrats, och inte minst kvinnor har i stor utsträckning otrygga anställningsförhållanden - något som bl.a. resulterar i låga födelsetal. Vänsterpartiet har länge föreslagit att de nya förutsättningar som vi ser i arbetslivet ska utredas och att arbetsrättslagstiftningen ska ses över i syfte att göra det tryggare för de anställda. Nu har Arbetslivsinstitutet fått i uppdrag att göra en sådan översyn, och det är bra. Men det är beklagligt att det i direktiven helt saknas kvinnoperspektiv. Det finns inget krav på kvinnoperspektiv när man beskriver uppdragets innehåll. Inte heller finns det några sådana krav på kommande konsekvensbeskrivningar. Visst är det anmärkningsvärt. Medvetenheten om att det är just kvinnor som missgynnas i dagens situation finns ju, precis som det finns en medvetenhet om att regler påverkar kvinnor och män olika och att det därför måste göras en analys ur ett könsperspektiv av de förslag som Arbetsrättsutredningen så småningom lägger fram. Det är något vi får återkomma till. Vi ska ju behandla både arbetsrättsbetänkande och jämställdhetsbetänkande framöver. Vi vill ändå nu visa på detta faktum och påpeka hur viktigt det är att just kvinnornas situation belyses när man ser över arbetsrättslagstiftningen. Det finns många exempel på att den arbetsmarknad och det arbetsliv vi har i mångt och mycket präglas av denna otrygghet. Många har svårt att komma in på arbetsmarknaden. Invandrare och funktionshindrade möts av ren diskriminering. Samtidigt är många av dem som finns på arbetsmarknaden pressade och stressade och måste sjukskriva sig. Det är en situation som kräver en rad förändringar. Vi menar att det handlar om arbetets organisation. Det handlar om inflytandefrågor. Det handlar om hur vi kan kombinera familj och arbete. Det handlar om resurser osv. Men visst är regeringens 11-punktsprogram välkommet. Regeringen försöker fånga in en rad olika aspekter. Man kan alltid säga att det är för lite och för oprecist, men det är ändå en början och ett försök att få grepp om en situation som innehåller så många olika komponenter som alla på olika sätt är relaterade till arbetsmiljön. Vi har, åtminstone på pappret, en stark arbetsmiljölag i Sverige. Men i praktiken fungerar lagen inte tillräckligt bra som drivkraft när det gäller ett systematiskt och aktivt förebyggande arbete. Det blir också allt svårare att följa upp hur lagen tillämpas, inte minst då antalet skyddsombud har minskat kraftigt. Om vi inte lyckas vända trenden kan det få stora negativa konsekvenser för det framtida arbetsmiljöarbetet. Det handlar om utbildning, som återkommer i 11-punktsprogrammet. Vi vill även se andra åtgärder. Vi behöver t.ex. se över om lagstiftningen måste skärpas. Ett viktigt inslag är att garantera regionala skyddsombud tillträde till de arbetsplatser som berörs. I betänkandet tas också den genomlysning som ska göras av Arbetslivsinstitutet upp. ALI bedriver forskning, utveckling samt utbildning bl.a. om kemiska hälsorisker i arbetslivet. En stor del av arbetet syftar till att förse Arbetsmiljöverket och andra myndigheter med ett bra underlag för att man sedan ska kunna ta fram riskbegränsande åtgärder, t.ex. genom att utarbeta olika gränsvärden. Det här är en viktig forskarkompetens, och efterfrågan på sådana här underlag bara ökar. Från Vänsterpartiets sida har vi försökt att på olika sätt vara aktiva och noga följa vad som händer med Arbetslivsinstitutet. Vi vill understryka det som också står i betänkandet, hur viktigt det är att arbetet med gränsvärden inte får komma på undantag nu när man ska fullfölja den organisationsförändring som är på gång. Även Samhall genomgår som bekant en förändringsprocess, och hela den samlade politiken för arbetshandikappade ska ses över. Det är ett bra initiativ. Det är ett nödvändigt initiativ. Kraven på arbetsmarknaden har ökat sedan början av 1990-talet. Det har gjort det svårare att finna både praktikplatser och arbete till arbetshandikappade. Vad gäller Samhall är problemen komplexa; där finns både exempel på arbetsplatser med för höga krav och exempel på arbetsplatser där det är svårt att hitta meningsfulla arbetsuppgifter. Dessutom går det inte att komma ifrån att neddragningar och besparingar via beslut i riksdag och regering också har sin del i det hela. I den översyn som nu ska göras av arbetspolitiken för att stärka situationen för arbetshandikappade är det viktigt att man gör en genomlysning på bredden. Det handlar om Samhalls organisation och målsättning, om lönebidragens funktion. Man kanske behöver skärpa diskrimineringslagstiftningen. Man kanske behöver se över vilka incitament arbetsgivarna har för sina rehabiliteringsinsatser osv. Herr talman! Detta var ett snabbt svep över några av de viktiga uppgifter som vi har framför oss och som har en koppling till arbetsmarknad och arbetsliv. Det görs och har gjorts en del, men mer behöver göras.

Jag lever i en annan värld än den som beskrivs i betänkandet, än den som beskrivs i många föredrag här. Lyckligtvis kan man ibland få bekräftelse utifrån, så att man inte tror att man drömmer, så som hände med mig nu. I dag kom en mycket intressant nyhet på lunchekot. Det var en FN-kommission som hade studerat mänskliga rättigheter i Sverige, som påpekade att diskrimineringen är ett mycket stort problem i det här landet. Jag minns också ett mycket intressant dokument från EU som kom i september. Det gällde sysselsättningspolitiken. Där kom det också fram sådana synpunkter som bekräftade min mörka syn på en del av det svenska arbetslivet. Där stod det att ett stort antal personer i arbetsför ålder är beroende av bidrag och att skattetrycket på arbete fortfarande är så högt att det hindrar utvecklingen av arbetslivet. Där stod framför allt att det finns väldigt mycket att göra när det gäller etniska minoriteter och migrerande arbetstagares eller arbetssökandes situation. Det är därför som vi i Folkpartiet vill förändra arbetsmarknadspolitiken i grunden. Den stora modellen med en hierarkisk tung myndighetsstruktur som försöker fånga in väldigt många människor har inte gett något resultat när det gäller arbetslivet för människor födda utomlands. Misslyckandet är öronbedövande. Det är mycket klart och tydligt, och det har inte blivit mycket bättre under den senaste tiden. Det har blivit lite bättre, men i den här mörka hierarkin spelar skillnaden mellan ett förskräckligt läge och ett lite mindre förskräckligt läge för de människor som befinner sig utanför arbetslivet mycket liten roll. Jag talar inte om de här kritiska synpunkterna på den stora tunga AMS-modellen bara därför att jag träffar de här människorna, de arbetslösa högutbildade invandrarna, väldigt ofta. Jag har läst rapporter från Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering som presenterar precis samma bild. Riksdagens revisorer har presenterat precis samma bild. Statskontoret gjorde en stor undersökning om de hundra miljonerna som skulle förbättra invandrarnas situation via AMS och kunde inte hitta pengarna. Ingen vet hur pengarna har använts. Låt oss, om vi ska tala om de här människorna och deras situation i arbetslivet, försöka se den riktiga bilden av segregationen i det svenska arbetslivet! Det är inte lätt därför att väldigt många av de här människorna är inte ens registrerade på arbetsförmedlingen. Väldigt många av dem har levt på socialbidrag under en mycket lång tid. Därför finns de inte i den vanliga arbetslöshetsstatistiken. Det är mycket lätt att sjunga lov till AMS om man refererar till den statistik som inbegrips i det här spelet med människor som är registrerade på arbetsförmedlingen. Men vart tar alla socialbidragstagare vägen i den här beskrivningen av verkligheten? Nej, vi skojar inte när vi talar om arbetslöshetsstatistiken. Vi vet att detta faktiskt är en mycket skev bild av verkligheten, och när vi vill ändra i själva strukturen på det här området tänker vi i första hand på de riktigt bortglömda men stora grupperna. Jag träffade häromdagen en läkare. Han kunde jobba gratis för Läkare utan gränser, men han fick inte jobba ens på AT-läkarnivå och få betalt i det svenska arbetslivet. Nu var det så att han kom från Latinamerika. Hade han stannat och arbetat lite längre i Spanien skulle han inte ha stött på något hinder för att jobba som läkare i Sverige. Men han stannade för kort tid i Spanien. Så kom han till Sverige, och då slog en av dessa konstiga regler som vi har så gott om i arbetslivet direkt mot den här människan. Då skulle han plötsligt göra om en mycket svår teoretisk examen som kräver väldigt långa studier. Vem vinner på det? Det är också situationen för väldigt många människor som skulle ha kunnat jobba som lärare i den svenska skolan, som lider av stor brist på arbetskraft. Inte heller de passar in i reglerna, bestämmelserna och normerna. Då försöker man tvinga dem att till vilket pris som helst ta jobb som städare eller bli taxiförare, vilket många av dem också gör - om de inte lämnar landet. Om vi alltså vill diskutera verkligheten i arbetslivet ska vi inte diskutera 4-procentstalet. De människor jag talar om finns utanför all diskussion om den öppna arbetslösheten. Så kan vi se hur våra pansar av regler, bestämmelser och normer håller en hel armé av högkvalificerade arbetslösa utanför arbetslivet.

Herr talman! Det är mycket intressant att höra hur viktiga de här frågorna är. Problemet är att jag har hört det under så där 30 år. I maj 2002 fyller jag 32 år i Sverige. Det har inte gått en dag under dessa år utan att jag på ett eller annat sätt har stött på det här problemet. Samtidigt har jag hört enormt långa och enormt ordrika tal om hur viktigt det är att göra någonting. Men min djupaste övertygelse är att det är pansarna av regler och bestämmelser som håller människorna utanför. Jag träffar ofta de här människorna. Några av dem hade fått jobb under den senaste högkonjunkturen. Nu kommer de tillbaka till arbetslösheten - sist in, först ut. Det är en regel som slår oerhört hårt mot unga människor som inte har lång tid på olika arbetsplatser, mot kvinnor med svag position i arbetslivet och mot alla invandrare. Jag har själv fått uppleva detta direkt på skinnet, så jag vet vad det betyder. Hans Andersson minns att vi träffades första gången när jag kom tillsammans med en grupp arbetslösa invandrare för att tala om förslaget om den nya lagen mot etnisk diskriminering i arbetslivet, dvs. när denna var bara ett förslag.

Herr talman! Det vore jättebra om bara den nya lagen skulle hjälpa oss att lösa problemet. Men det är faktiskt mycket svårare än så. Vi har en stor massa människor som har varit utanför arbetslivet under många år. Många av dem har inte fått erfara en enda normal arbetsdag på en vanlig arbetsplats i Sverige. Att vi inte har löst problemet med den stora massan av egentligen permanent arbetslösa under högkonjunkturen är faktiskt oerhört allvarligt. Jag är ledsen att jag inför jul och nyår måste sluta i en så låg tonart. Men låt oss försöka vila, och sedan får vi återkomma. Här måste vi nämligen hitta en lösning. Tack så mycket, och god jul!